Fru talman! Det som Olle Göransson sade om bombkapseln var intressant. Jag har fått information om denna bombkapsel. Det är troligtvis ett bra vapen, men jag är inte beredd att ställa mig bakom förslag som jag inte känner i detalj. Den kunskap som Olle Göransson har om alternativ saknar jag. Jag har aldrig fått någon sådan information. Det är intressant att höra Olle Göransson säga att myndigheterna beträffande skyddsrummen inte har varit lyhörda med anledning av det förra försvarsbeslutet. Olle Göransson är ju vice ordförande i statens räddningsverk, men han har i och för sig haft kort tid på sig att beakta de här synpunkterna. Man kan kanske hoppas på litet större handlingskraft, och det är klart att försvarsministern har ett mycket stort ansvar för att man inte levt upp till det förra försvarsbeslutet. Därför tvingas man nu rösta på de motioner som socialdemokratiska kvinnor väcker i riksdagen. Hittills har de varit emot att lägga ned pengar på civilförsvaret. Nu blir det här något slags plåster på såren. Var den stora nedskärningen när det gäller det civila totalförsvaret det offer man fick göra, Olle Göransson, för att få med folkpartiet på uppgörelsen?
Fru talman! Jo, Olle Göransson, det svenska totalförsvaret skall vara avskräckande — det sade jag i början. Det är därför vi är villiga att satsa så mycket pengar på det. Men vad tror Olle Göransson att det ger för avskräckningseffekt om en angripare, dvs. endera stormakten, Sovjet eller USA, vet att man mycket lätt kan slå ut viktiga samhällsfunktioner i det här landet? Vad hjälper det då att vi satsar en massa miljarder på att ta fram 140 nya små JAS-flygplan fram till sekelskiftet, när det kanske inte finns kvar något enda av dem efter två veckors krig? Vad skall vi slåss med sedan? På vilket sätt har detta en tröskeleffekt, och på vilket sätt är det avskräckande? Det är frågan. Jag vill återgå till vad jag inte hann med i den förra repliken, om skyddsrum osv. Hur kan det komma sig att ni anser att ni kan bestämma vilka orter som inte skall bli utsatta i ett kommande krig? Olle Göransson säger i sitt huvudanförande att om man skulle göra som vi säger, skulle man få vänta i så många år att det inte skulle vara tänkbart att bygga ut skyddsrummen. Men det beror ju på hur mycket pengar man vill anslå! Ni har år efter år anslagit så litet pengar till civilförsvarets skyddsrumsutbyggnad att det inte har blivit några skyddsrum byggda. Där rör det sig om futtiga belopp jämfört med de militära anslagen. Vill man anslå pengar till skyddsrum för alla medborgare så går det att bygga dem väldigt snabbt — och det ger dessutom jobb åt — Prot. 1986/87:133 byggnadsarbetarna, vilket inte är att förakta i sammanhanget. ljuni 1987 Nej, för Olle Göransson är detta tydligen inte viktigt i totalförsvaret. Han talar om balans. Men det finns ingen balans, och nu har ni folkpartister och socialdemokrater gjort det mera obalanserat genom att minska de civila anslagen och höja de militära. Ni tar från den civila sidan, som har litet, och lägger på den militära sidan, som har mycket. Sedan säger Olle Göransson att det har blivit bättre balans! Någon logik får det ändå vara i resonemangen, tycker jag. Man kan inte stå upp och säga sådana tokigheter. Nej, för Olle Göransson är det viktigaste att man har fått en parlamentarisk majoritet och lyckats spräcka borgerligheten. Det tycker han är viktigt, men han tycker inte att det är viktigt att titta på de stora, övergripande, existentiella frågorna för det svenska totalförsvaret och hur detta kommer att fungera i en verklig kriseller krigssituation. Hur totalförsvaret kommer att se ut och vilka möjligheter vi har att i fredstid stärka det civila samhället, bygga upp en bättre motståndskraft osv. , det är den diskussionen vi egentligen borde föra, inte någonting annat.

Fru talman! 1987 års försvarsbeslut kunde ha blivit ett varaktigt trendbrott i vår försvarspolitik. Ett sådant hade behövts. Under ett och ett halvt decennium har vårt försvar kontinuerligt försvagats i förhållande till omvärlden, samtidigt som vårt lands läge blivit mer utsatt när det strategiska trycket i det nordatlantiska och nordeuropeiska området ökat. Resultatet vet vi alla. Försvaret har haft svårt att fullt ut ge vår säkerhetspolitiska linje det nödvändiga stödet. Med bristande resurser har försvaret inte kunnat möta de ihållande kränkningarna av vår territoriella integritet. Det är mot denna bakgrund som socialdemokraternas och folkpartiets pakt om försvarspolitiken under den kommande femoch tioårsperioden skall bedömas. Den bedömningen kan inte resultera i något annat omdöme än att denna pakt ger oss ett försvarsbeslut som är såväl ofullständigt som otillräckligt. Detta beklagar jag djupt. Det fanns — kanske för första gången sedan 1958 — en verklig möjlighet till en bred och konstruktiv långsiktsuppgörelse om den svenska försvarspolitiken. Men den möjligheten försatts. Tyvärr tror jag att det riskerar att dröja länge innan den kommer tillbaka. Försvarsförsvagningen sedan slutet av 1960-talet bär socialdemokraterna det politiska huvudansvaret för. Genom det kortsynta försvarsbeslutet 1968 och det feltänkta försvarsbeslutet 1972 riktades vår försvarspolitik in på successivt sänkta resurser till det militära försvaret, samtidigt som de militära satsningarna i vår omvärld fortsatte att öka. Till detta kom, att det nordatlantiska och nordeuropeiska området under decenniet mellan slutet av 1960-talet och slutet av 1970-talet kom att utsättas för något av en strategisk chock genom den snabba uppbyggnaden av de sovjetiska ubåtsbaserade kärnvapenstyrkor som till cirka två tredjedelar kom att få sina hemmahamnar på Kolahalvön. I dessa dagar, när, som Gunnar Björk i Gävle erinrade om, konturerna av ett betydelsefullt nedrustningsavtal mellan USA och Sovjet blir allt tydligare, finns det kanske skäl att erinra om att denna uppbyggnad inte alls var ett resultat av någon oreglerad rustningskapplöpning mellan de bägge. Den var i själva verket en direkt konsekvens av den konstruktion som den strategiska kärnvapenbalansen fått i det SALT I-avtal som undertecknades vid det toppmöte i Moskva 1972 som ansågs vara avspänningspolitikens höjdpunkt. När de bägge supermakterna genom avtal reglerar sin rivalitet, ligger i detta ingen garanti för att samtliga denna rivalitets uttrycksformer mildras eller försvinner. Det har den s.k. avspänningsepoken lärt oss. Den strategiska chocken har lett till ökade spänningar i hela det nordatlantiska och nordeuropeiska området som även vårt lands territorium är en del av. Utbyggnaden av främst de sovjetiska flottresurserna har mötts med en = Prot. 1986/87:133 påtaglig förstärkning av NATO-försvaret av Norge och Nordatlanten. En — 1 juni 1987 serie olika åtgärder har beslutats, och dessa kommer successivt att få effekt in TOR NOrNRRNRE på 1990-talet. otalförsvarets fort De marina strategierna har åter kommit i fokus. Från att under stora delar SEA I VECK TAR av 1970-talet ha givit ett intryck av att vara beredd att praktiskt taget överlämna Norska havet och Nordatlanten till Sovjetunionen i händelse av en kris, har den amerikanska marina strategin under senare år börjat diskutera olika former av operationer för att aktivt och framskjutet försvara sina och sina allierades intressen i detta område. Denna utveckling — som i sig är fullt logisk — medför en ökad risk för att Nordatlanten tidigt blir ett spänningscentrum vid en uppflammande kris mellan de bägge supermakterna. Vi måste räkna med att det tidigt kommer att utbryta en kapplöpning om styrkeuppbyggnader, positionsframflyttningar och politiska återförsäkringar i hela det vida område som har betydelse för kontrollen över Nordatlanten och Norska havet. Vårt läge kan snabbt komma att bli utsatt, och de uppgifter vår samlade säkerhetspolitik kommer att ställas inför blir mycket komplicerade. Säkerhetspolitikens uppgift är att bevara freden och att bidra till stabiliteten. Det är ett faktum att supermaktsblockens bedömningar av Sveriges vilja och förmåga att i en kritisk situation hantera olika lägen styr deras strategiska planering och styrkeuppbyggnad i vårt område i dag. Den stabilitetsbevarande kraften i vår säkerhetspolitik ligger i dess förmåga att i dag övertyga dem som i öst och väst planerar för den konflikt som kan komma i morgon om att Sverige då kommer att kunna möta varje krav, varje anspråk, varje kränkning och varje rimligt försök att betvinga oss. Kan vi genom inriktningen av vår försvarspolitik övertyga om det, har vi bidragit till stabiliteten. Kan vi det inte, riskerar vi i stället att bidra till en cirkel av drag och motdrag som kan komma att drabba icke bara oss, utan också våra nordiska grannländer. I sitt säkerhetspolitiska betänkande i maj 1985 gjorde försvarskommittén den eniga bedömningen att det strategiska intresset för det nordatlantiska och nordeuropeiska området skulle fortsätta att öka. Det finns i dag ingen anledning att göra en annorlunda bedömning. För Sverige har de ihållande, omfattande och medvetna undervattensoperationerna under 1980-talet kommit att tydligt visa de nya strategiska realiteterna i Nordeuropa. Det mönster av operationer som ubåtsskyddskommissionen visade 1982 har upprepats 1983, 1984, 1985 och 1986. Allvaret iden utmaning mot Sverige och svensk säkerhetspolitik som ligger i detta kan knappast överskattas. Enligt min mening borde det vara en självklarhet att vi inte skulle tillåta vårt försvar att halka efter i förhållande till omvärlden. Ändå är det just detta som skett, och som enligt paktens förslag kommer att fortsätta, om än med en viss uppbromsning av takten. Paktpartierna gör gällande att deras försvarsbeslut innebär att en fast grund nu lagts för den kommande femoch tioårsperioden. Statsministern 41 har speciellt understrukit tioårsperspektivet. Men så är det inte. Redan innan riksdagen hunnit fatta det formella beslutet, har ÖB ansett det nödvändigt att sätta i gång ett internt utredningsarbete under det ambitiösa namnet Försvarsmaktsutredning 88. Med de ekonomiska ramar som nu läggs fast kommer den utredningen under 1989 att tvinga fram ett miniförsvarsbeslut med neddragningar av främst arméns fredsoch krigsorganisation. Neddragningarna i miniförsvarsbeslutet 1989 kan ses som upptakten till försvarsbeslutet 1992. När försvarskommitténs ordförande Per Borg och jag för någon vecka sedan inför Försvarsekonomiska föreningen hade en debatt om dessa frågor var vi eniga om att det 1992 som en konsekvens av årets försvarsbeslut fanns tre möjliga vägar att gå. Den första är att 1992 ge försvaret ökade resurser. Det är det som vi moderater vill att man redan nu skall ge besked om och kunna planera för. Den andra är att dra ner på försvarets kvalitet, genom att vi inriktar oss på halvbra förband i stället för bra förband. Den tredje är att skära ner kraftigt på kvantiteten i försvarets fredsoch krigsorganisation. Självfallet kan man fråga sig om de paktpartier som nu med sådan envishet vägrat att ens planera för ökade försvarskostnader efter 1992 då kommer att vara beredda att fatta beslut om sådana. Men även om så skulle bli fallet, löser detta icke problemen. I försvarspolitiken är tiden från beslut till försvarseffekt mycket lång. Vi har försökt att möta 1980-talets säkerhetspolitiska utmaningar med ett försvar som tunnades ut genom 1970-talets beslut. Det försvar vi beslutar om i dag är stödet för vår säkerhetspolitik under en stor del av 1990-talet. När man i dag säger nej till att förstärka det stödet, i ljuset av den strategiska utvecklingen, och i stället accepterar vad alla sakkunniga anser vara en fortgående försvagning gentemot omvärlden, låter det sig icke repareras ens av betydande anslagshöjningar 1992. Att ge avkall på kvaliteten i det militära försvaret för att på det sättet hålla kostnaderna nere är en farlig väg. Den innebär att svenska förband inte kommer att kunna mäta sig med omvärldens förband. I många fall är halvbra faktiskt detsamma som alldeles värdelös. Ett halvbra ubåtsskyddsförband kommer alltid att misslyckas med sin uppgift. Ett halvbra stridsflygplan kommer alltid att förlora duellen med motståndaren. Ett halvbra skyddsfordon för soldaten betyder i den utsatta situationen inget skydd alls. På 1990-talet kommer kvalitetsproblemen att bli tydliga. Jag döljer inte att jag är oroad för att det inte finns tillräckliga resurser för att klara de nödvändiga kvalitetssatsningarna på JAS-flygplanet. Risken för att JAS-flygplanets beväpning och elektroniska prestanda i olika hänseenden kommer att försämras i förhållande till vad som förutsatts är tyvärr, med detta försvarsbeslut, överhängande. På det allt viktigare televapenområdet ökar nu riskerna för att vi kommer på efterkälken. Den tredje vägen att klara de 1990-talsproblem som kommer att uppstå är att göra kvantitativa nedskärningar av försvaret. Sådana har delvis redan aviserats. En nedläggning av åtta mindre moderna armébrigader beskrivs som helt oundviklig, trots att vissa av dessa brigader i den operativa planeringen svarar för försvaret av nyckelområden i vårt land. En avveckling av våra pansarbrigader diskuteras redan, eftersom vi inte anses klara kostnaderna för en ny stridsvagn. En successiv avveckling av marinens ytattackförband förefaller vissa tongivande kretsar bakom paktkonstruktionen att aktivt eftersträva. Det finns därtill anledning att befara att utbyggnaden av flygvapnets basoch stridsledningssystem kommer att eftersättas, när man skall klara såväl antalet JAS-flygplan som kostsamma nya robotsatsningar. Självfallet kommer det på 1990-talet att finnas ett behov av att förutsättningslöst studera försvarets struktur för att finna bästa möjliga lösning. Men det som nu avtecknar sig är någonting annat. Nu blir det inte det bästa, utan i stället det billigaste, som kommer att sättas i centrum. Konsekvensen blir ett svagare försvar än vad vår säkerhetspolitik och den strategiska situationen i vårt område kräver. Arbetet i försvarskommittén under de gångna tre åren har trots detta avsatt en enighet på viktiga punkter som det finns anledning att notera. Vi är eniga om den säkerhetspolitiska och strategiska bedömningen som den kommer till uttryck i rapporten från maj 1985. Det är en stor styrka. Att det sedan brister i politisk förmåga eller vilja att dra konsekvenser av den analysen är en annan sak. Vi är eniga om behovet av ökade resurser till försvaret. Att paktpartierna vill beskära denna ökning är, mot bakgrund av denna enighet, så mycket mer beklagligt. Vi är eniga om nödvändigheten av att sätta utbildningsoch personalfrågorna högt på dagordningen under de närmaste åren. Oenigheten gäller om det kommer att finnas resurser att klara detta eller ej. Vi är eniga om att genomföra förstärkningar av vissa system, bl.a. underrättelsetjänsten. Det går tillbaka på ett specialuppdrag av Olle Göransson och mig inom försvarskommittén. Jag vill gärna passa på att ta tillfället att tacka honom för gott samarbete i den frågan. Men på tre konkreta punkter har våra bedömningar kommit att gå starkt isär. Den första rör ubåtsskyddet, där vi moderater har sett det som nödvändigt att nu fatta de beslut som gör det möjligt att sätta upp en andra komplett ubåtsskyddsstyrka på 1990-talet. Det gäller främst beställningar av fler kustkorvetter. Egentligen är dagens situation alldeles oacceptabel. Sverige har inte förmågan att med utsikt till framgång på mer än ett ställe i taget skydda sig mot ubåtskränkningar. För någon vecka sedan befann sig ubåtsskyddsstyrkan på västkusten. Då låg hela Norrlandskusten, hela vår Östersjökust och hela Sydsveriges kust så gott som totalt övergiven när det gällde ubåtsjaktsresurser. Detta borde icke accepteras. I dag befinner sig styrkan sannolikt någon annanstans. Då ligger västkusten lika öppen som den brukar göra mest. Det borde icke heller accepteras. Att en andra ubåtsskyddsstyrka skulle höja vår förmåga väsentligt är alldeles klart. Det måste för omvärlden framstå som ett svårtolkat mysterium, att paktpartierna så envetet sagt nej till just detta krav. Den andra punkten gäller luftförsvaret, som riskerar att bli 1990-talets allvarligaste säkerhetspolitiska lucka i vårt försvar. Såväl NATO som Sovjetunionen ökar påtagligt sina insatsmöjligheter med flyg i det nordatlantiska och nordeuropeiska området. Detta påverkar också oss, och borde leda till en förstärkning av vårt luftförsvar, framför allt jaktflyget, efter den kraftiga nedgång som skett sedan början av 1970-talet. Men också kravet på en ytterligare division JA 37 Viggen har avvisats. Och inte ens ett beslut om att — som minimilösning i den situation som uppstod — bibehålla ytterligare en division moderniserade J 35 Draken har man kunnat gå med på. Nu skjuts allt på framtiden. Från ett av paktpartierna talas ofta om en fjärde Drakendivision — men beredd att rösta för det här i kammaren är man inte. Samma parti talar då och då om att det i stället blir fler JAS-flygplan. Jag hoppas det blir fallet. Den som lever får väl se. Den förstärkningen är hur som helst knappast möjlig förrän kring år 2000, och det är på tok för sent. Den tredje punkten gäller den ekonomiska försörjningsberedskapen. Där har det yxats till en bild av framtida möjliga konflikter i omvärlden som är i lättsammaste laget. Ett krig mellan USA och Sovjetunionen framställs som en tämligen snabbt övergående störning av vår utrikeshandel. Efter ett kort krig kan den internationella ekonomin och handelsutbytet snabbt återställas. Jag tror inte på denna bild. Jag tror att vi har att räkna med att en supermaktskonflikt blir betydligt mycket längre, betydligt mera djupgående och därmed ställer hårdare och delvis annorlunda krav på vårt totalförsvar än vad försvarskommitténs majoritet är beredd att acceptera. På punkt efter punkt är detta försvarsbeslut otillräckligt. Och det är knappast märkligt, att detta också noteras utanför vårt lands gränser. När den framträdande säkerhetspolitiske forskaren Tomas Ries för en tid sedan skrev en studie om bl.a. svensk försvarspolitik för det ansedda Wilson Center i Washington, USA, var hans ton mot denna bakgrund ganska kritisk. Men det han hade att säga avvek knappast från vad andra analytiker sagt och skrivit under dessa månader. Ändå föranledde studien först ett ingripande av Sveriges ambassad i Washington och därefter, sedan detta blivit känt, offentlig smutskastning i massmedia av Ries person av kabinettssekreterare Pierre Schori. Så agerar aldrig den som tror på kraften i sina argument och styrkan i sin position. Fru talman! 1987 års försvarsbeslut var möjligheten som försummades. I stället för en bred uppgörelse om ett varaktigt trendbrott för vårt försvar fick vi inte mer än en otillräcklig och tillfällig uppbromsning av takten i försvagningen. Det beklagar jag djupt. Sverige är värt ett bättre försvar.
Fru talman! Jag delar inte Carl Bildts uppfattning om hur det svenska — 1 juni 1987 militära försvaret skall vara organiserat. Men som jag sade i mitt första inlägg: Utifrån den uppfattning moderata samlingspartiet har är det logiskt och sammanhänger med att man vill ha och planera för ett sådant, att man också måste kräva att det skall betalas, till skillnad från utskottsmajoriteten som inte har tagit dessa konsekvenser. Detta tycker jag man kan respektera moderata samlingspartiet för. Jag vill ställa samma fråga till Carl Bildt som jag ställde till Olle Göransson. Det har med det sårbara samhället att göra. Försvarskommitténs första betänkande var bra med den genomgång av sårbarhetsaspekterna och den uppföljning det innehöll. Men sedan har detta tappats bort. I det sista betänkandet, i propositionen och i utskottsbetänkandet har man inte följt upp de frågeställningar som ställdes i det säkerhetspolitiska betänkandet. Jag vill fråga Carl Bildt: Hur anser Carl Bildt att det skall fungera med uthålligheten? Hur skall vi ordna ersättningen av viktiga materielkomponenter osv. efter en resp. två veckors strider för att vi skall få en effektiv avskräckande effekt? Det hjälper inte att tala om hur det ser ut i dag. Hur ser det ut efter ett tag? Den frågan vore det intressant att få litet belyst.
Fru talman! Det vore bättre att Oswald Söderqvist riktade frågorna till företrädare för utskottsmajoriteten. Jag vill dock göra ett anspråkslöst försök att besvara hans frågor. Det framgår av utskottets betänkande, och framgick också av min reservation i försvarskommittén, att jag icke delar den syn på framtida konflikters varaktighet och intensitet och karaktär som försvarskommitténs majoritet nu ställt sig bakom. Detta är en fråga som kanske framför allt berör försörjningsberedskapen, men den påverkar också de aspekter som Oswald Söderqvist berörde.

Det är mot denna bakgrund vi har begärt en ny genomlysning av just dessa problem.
Fru talman! Som jag sade har jag ställt dessa frågor till utskottsmajoritetens företrädare, men jag har inte fått något svar. Carl Bildt gör nu ett försök att gå i svaromål när det gäller dessa frågor. Jag tycker att detta är det absolut viktigaste i detta sammanhang. Att diskutera en flygplansdivision mer eller mindre, en kustkorvett mer eller mindre, några miljoner mer eller mindre under detta första budgetår är meningslöst om man inte följer upp de tankegångar som fanns i det säkerhetspolitiska betänkandet, vilket var 4 Prot. 1986/87:133 mycket bra. Men när man sedan kommer fram till de reella besluten och skall anslå pengar följer man inte upp dessa tankegångar. Det är helt klart att den moderniserade synen som utskottet säger, på framtida krisers varaktighet och karaktär har tillkommit för att man har gjort ekonomiska överväganden i stället för säkerhetspolitiska och försvarspolitiska. Det är min förhoppning att moderata samlingspartiet och samtliga andra partier i fortsättningen följer upp dessa frågor på ett mer seriöst och genomgripande sätt och inte bara sopar dem under mattan när de skall fatta de ekonomiska besluten.
Fru talman! När det gäller att sopa saker under mattan tror jag att det är bäst att Oswald Söderqvist talar om detta med företrädare för utskottsmajoriteten. Det föreligger nu problem när det gäller uthålligheten. Det är bl.a. av den anledningen som vi har krävt att det skall finnas ett något större antal av vissa enheter. Det är alldeles självklart att det när det gäller uthålligheten i t.ex. kustförsvaret är en betydande skillnad om man har sex eller åtta kustkorvetter. Moderata samlingspartiet har föreslagit en fjärdedel fler kustkorvetter — eller t.o.m. mer än så. Det är klart att det blir en väsentlig skillnad om vi utökar antalet jaktflygplan, eftersom uthålligheten i jaktförsvaret då blir väsentligt mycket längre. Det är klart att det är väsentligt mycket bättre om vi inom ramarna skapar utrymme för ett större antal jaktrobotar som dessa jaktflygplan kan skjuta än vad som i dag är fallet. Det är ju bl.a. mot denna bakgrund som vi har ställt oss skeptiska mot det alltför tunna försvar i olika hänseenden som vi kommer att få i och med detta beslut. Det är bra kvalitet i åtskilliga av de saker som finns också i de andra paktpartiernas förslag till försvaret.

Fru talman! 1987 års försvarsbeslut kommer snart att inordnas i raden av de beslut som har det gemensamt med sina föregångare att det föregåtts av en omfattande utredning, att det anger förutsättningarna för vårt totalförsvars fortsatta utveckling, att det påverkar vårt ansikte utåt världen avseende vår vilja att försvara vårt lands oberoende och, inte minst, att det påverkar arbetsförhållandena för ett stort antal svenskar. Att beslut som fattas i denna kammare föregås av utredningar är inget ovanligt, inte heller att resultaten av besluten påverkar de svenska medborgarna. Vad som däremot skiljer beslutet från många andra är att grunderna, villkoren, avvägningarna är resultat inte bara av vårt eget handlande utan av andra länders politik och åtgärder. Det står helt klart att många problem i vår omvärld fortfarande kvarstår sedan föregående försvarsbeslut. Beslutet i FN om en ny ekonomisk världsordning är fortfarande ett beslut som ej följts av handling. Den tredje världens svåra ekonomiska problem är olösta. Vi får många överväldigande bevis på att det politiska förtrycket orsakar omätliga lidanden i många länder. Det synes som om tankar, sådana som bl.a. ligger till grund för FN-deklarationen om de mänskliga frioch rättigheterna och Helsingforsavtalet, är helt okända på många platser runt om i vår arma värld. Den försvarskommitté som under de fem gångna åren arbetat fram underlaget för 1987 års försvarsbeslut har noga analyserat den säkerhetspolitiska miljön och även eventuella förändringar som skett sedan 1982. Resultatet av detta, kring vilket det rått politisk enighet, har sedan legat till grund för det fortsatta arbetet och även för ställningstaganden i samband med förslag till beslut. Eftersom vi lever i en föränderlig värld, kan man alltid diskutera om de slutsatser som dragits är de rätta. Det räcker att peka på de diskussioner som nu förs mellan USA och Sovjet om förändringar vad gäller vapen och de signaler om lättnader mot oliktänkande som givits i Sovjet, vilket allt i huvudsak skett efter det att försvarskommittén lade fram sitt betänkande, för att kunna starta en diskussion om de valda förutsättningarnas riktighet. Vad som dock är viktigt att påminna om är den politiska enighet som fanns under kommittéarbetet. Vi har också från folkpartiet lagt stor vikt vid betydelsen av att vi nu beslutar om försvarets fortsatta utveckling fram till 1992. Givetvis påverkar dagens beslut försvaret även under resten av 90-talet, men att i dag i alla delar inteckna den fortsatta utvecklingen skulle vara direkt felaktigt. Erfarenheterna visar att det som i dag är den yttersta sanningen om några år mycket väl kan vara helt förbisprunget av utvecklingen både i omvärlden och hos oss själva. De slutsatser som i kommittén dragits om det nordeuropeiska områdets ökade betydelse är av stor vikt. Främmande makters intresse för våra kuster har tagit sig uttryck i undervattensverksamhet. Detta förhållande liksom luftrummets ökade betydelse måste ligga till grund för våra avväganden. Den ökning av övningsverksamhet som skett i vårt närområde tillsammans med den omfattande spaningsverksamhet från såväl Warszawapaktens länder som NATO-länder som bedrivs runt vårt land ger anledning till åtgärder i samband med att vi fattar ett nytt försvarsbeslut. Om detta har det rått enighet liksom om att kränkningar av Sveriges gränser aldrig kan accepteras. Vi skall kunna möta väpnat angrepp mot vårt land med alla till buds stående medel, och vi skall också kunna möta de icke-militära påfrestningar och hot därom som kan bli följden av en ekonomisk och handelspolitisk utmaning. I detta sammanhang hälsar vi också från folkpartiet med tillfredsställelse, att försvarsbeslutet kommer att innebära att vi nu får gemensamma utgångspunkter för planeringen för totalförsvaret. Vi vet att ett eventuellt krig drabbar hela vårt samhälle. Har vi inte balans mellan de olika delarna av totalförsvaret är vi inte starkare än styrkan i den svagaste delen. Som en följd av de fakta som framkom under utredningsarbetet och genom eget internt arbete deklarerade Bengt Westerberg redan hösten 1985 att folkpartiet ansåg att vårt totalförsvar måste förstärkas. Folkpartiet hade för övrigt redan under arbetet inför 1984 års försvarsöverenskommelse aktivt medverkat till att försvaret kompenserades för de brister som orsakades av devalvering och dollarns uppgång. Vi i folkpartiet ansåg att den 20-åriga nedåtgående trenden för försvarsanslagen måste hejdas och att vi, trots ett i övrigt kärvt ekonomiskt läge, måste ge ökade anslag till försvaret i samband med 1987 års beslut. I utredning, anföranden och tidningsartiklar har vi i folkpartiet framhållit att en ordentlig förstärkning av totalförsvarets samlade förmåga är nödvändig. Vi pekade på att denna förstärkning samtidigt måste innebära att man prioriterade särskilt viktiga och utsatta sektorer. Vi hävdade att analysen av hotbilden krävde förstärkningar av luftförsvaret som helhet tillika med en ökad satsning på JAS-systemet. Behovet av ett starkt ubåtsskydd måste mötas av en snabbare utbyggnad. Vi framhöll vikten av att vårt sjöinvasionsförsvar borde förbättras, inte minst genom en satsning på kustrobotsystemen, både vad gäller tung kustrobot och amfibiebataljonerna. Trots försök från folkpartiets sida att tidigt lyfta fram bristerna i armén och att envist kräva underlag som skulle göra det möjligt att fatta beslut om den framtida utvecklingen skedde inget. Vi får nu avvakta påbörjad utredning. Det är mot bakgrund av detta man måste se moderaternas nu specificerade krav på beslut bl.a. vad gäller ny stridsvagn. Beslut utan att man i grunden lagt fast hur den framtida organisationen skall se ut är av tvivelaktigt värde. Vi i folkpartiet har under många år här i riksdagen påpekat att för de civila delarna i totalförsvaret är bristerna vad gäller beredskapen för sjukvården i krig helt oacceptabla, och vi har krävt förändringar. Årets beslut innebär en förändring, och vi välkomnar denna. På samma sätt har vi krävt att våra telekommunikationer säkerställs. Även här innebär beslutet ett fall framåt. Genom överenskommelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna om den fortsatta utvecklingen av vårt totalförsvar, som ligger till grund för 1987 års försvarsbeslut, har vi i folkpartiet fått gehör för samtliga de krav vi ställt på den fortsatta satsningen på vårt totalförsvar. Det är krav som vuxit fram genom noggranna avvägningar i vårt parti. Vi hade givetvis hälsat en bredare uppgörelse med tillfredsställelse. En bred uppgörelse ansåg vi vara av så stort värde att Bengt Westerberg aktivt arbetade för att detta skulle vara möjligt. Det var Bengt Westerberg som genom sina initiativ lyfte fram diskussionerna och kontakterna från kommittén, där arbetet i stort sett var slutfört, till partiledarnivå. Det var Bengt Westerberg som genom kontakt med de andra icke-socialistiska partiernas ledare gjorde allvarliga försök att inför förhandlingarna med regeringen skapa ett gemensamt borgerligt bud. Vi i folkpartiet beklagar uppriktigt att det inte var möjligt att göra det. Fru talman! 1987 års försvarsbeslut vilar dock på en stabil politisk grund. Det innebär att vi får förbättrad utbildning inom hela försvaret, ordentliga kvalitetsförstärkningar inom ubåtsskyddet, ett förstärkt sjöinvasionsförsvar, ett ordentligt förstärkt luftförsvar och en grund för armébrigadernas förnyelse. Försvarsbeslutet innebär ett trendbrott och ger utrymme för en vilja att förnya och förstärka vårt totalförsvar. Det förtjänar också att påpekas att alternativet för regeringen skulle ha kunnat innebära ett för den fortsatta utvecklingen mycket negativt beslut — = Prot. 1986/87:133 ett beslut som visserligen kunde ha varit möjligt utan förhandlingar med vpk, 1 juni 1987 men endast möjligt genom deras godkännande. Vi lever ännu med såren efter 1968 och 1972 års beslut i försvarsmaktens organisation. Eftersom vårt försvar vilar på allmän värnplikt för män är det värdefullt, ja näst intill nödvändigt, att vi får en förstärkning av utbildningen inom hela försvaret. Det gäller arméns alla delar. Det bör nu också möjliggöra en breddning av utbildningen i marinen. Den av alla accepterade hotbilden vad gäller utvecklingen av flygstridskrafter kräver en förstärkning av vårt luftförsvar. Meningsmotsättningarna med socialdemokraterna vid 1982 års beslut om anskaffning av ett nytt svenskt flygplan är i dag historia. Man erkänner nu att vi med JAS får en nödvändig förstärkning av vårt luftförsvar. Vi kan nu också genom årets beslut tidigare än planerat förse JAS med bättre vapen och motmedel. Detsamma gäller Jaktviggen. Vapenanskaffningen av radarjaktrobotar sker i två steg, allt genom medverkan av svensk industri. Vi har från folkpartiet hävdat att detta är av stor betydelse, både därför att vapnen då utvecklas med svensk profil och därför att vi genom forskning och utveckling behåller kunnande och teknologi i Sverige. Moderaternas tidigare ställningstagande i denna fråga var svårbegripligt, både på grund av misstron mot svensk industri och accepterandet av ett USA-beroende som är olyckligt. En ökning av det svenska jaktflyget är önskvärd. Vi lyfte tidigt fram tanken —- som Hans Lindblad redan nämnt här i kammaren — att genom en ringa penninginsats modifiera och bibehålla redan befintliga Drakenplan. Vi skulle då ha chans till uppsättande av en fjärde Drakendivision. Vårt mycket tidigt väckta förslag motarbetades inte endast av övriga politiska partier och myndigheter utan även av det faktum att pilotoch teknikerbristen gjorde förslaget omöjligt att realisera i närtid. Dagens beslut är därför det enda möjliga. Överbefälhavaren får efter avvägningen mot andra angelägna objekt möjlighet att aktualisera en modifiering. Om så sker kan plan inordnas i organisationen den dag det finns utbildad personal tillgänglig. Alla andra förslag och beslut är endast skådespel och är inte realistiska. Vi förstår moderaternas önskan att liksom vi vilja förstärka det svenska jaktflyget. Det är mot den bakgrunden man får se förslaget om satsning på 1,7 miljarder för anskaffning av ytterligare Viggenplan, utöver de redan beslutade och levererade. Men avslutad tillverkning av komponenter, medförande hög anskaffningskostnad och även här brist på personal gör detta förslag oekonomiskt och i praktiken svårgenomförbart. Förslaget bör därför ej bifallas. Det är mot denna bakgrund än svårare att förstå centerpartiets sent påkomna önskan att anskaffa Viggenplan. Fru talman! Få händelser har gjort det svenska folket så medvetet om allvaret i dess situation som de kränkningar av svenskt territorium som skett genom undervattensverksamheten. Genom de satsningar som gjorts och genom uppoffrande insatser av berörd personal har en betydande höjning av vår beredskap skett. Vi i folkpartiet anser att en kvalitetshöjning av redan befintlig utrustning och materiel är nödvändig. Så kommer nu att ske. Ubåtar och ytattackfartyg får bättre hydrofonutrustning och effektivare utbåtsjakt 49 vapen. Att snabbt få indikation på att ovälkomna besökare närmar sig är ett måste. Vi bygger därför ut undervattensbevakningssystem runt våra kuster. Folkpartiet har länge hävdat att vi behöver utveckla och anskaffa en ny generation ytstridsfartyg. Vi anser att vi behöver ett fartyg som är väl lämpat för ubåtsjakt, för minutläggning och som neutralitetsvakt. Vi har hävdat att denna satsning är mer angelägen än anskaffning av ytterligare kustkorvetter. Vi välkomnar att moderaterna nu, vid sidan av sitt krav på anskaffning av ytterligare kustkorvetter, slutligen tycks inse vikten av att ett nytt fartyg utvecklas och anskaffas. Men var finns pengarna i ert förslag, Carl Bildt? Vårt sjöförsvar utgörs ej allena av de insatser som flottans del av marinen kan bidra med. Vårt kustartilleriförsvar är av stor betydelse och vi välkomnar att folkpartiets förslag om en satsning på kustrobotar med lång räckvidd nu vunnit gehör. Den betydelse denna typ av vapen har genom sin rörlighet och genom sina möjligheter till förflyttning, även i ett läge med en blockering av Öresund, kan inte nog framhållas. Försvaret av södra Sverige innefattar inte bara Skåne utan i lika hög grad västkusten. Armén måste reformeras. — Vi har från folkpartiet fört fram detta krav under lång tid. Hans Lindblads insatser för att aktualisera dessa frågor är välkända. Jag har själv i ett antal debattartiklar pekat på den absolut nödvändiga kvalitetshöjning som behövs och det omtänkande som måste ske. Även om det är beklagligt att arbetet försenats på grund av senfärdighet från berörda ansvariga hälsar vi i folkpartiet nu med tillfredsställelse att utredningsarbetet påbörjats. Vi ser också med intresse på de förslag som redan förts fram från bl.a. arméledningen. Många förslag ligger också i linje med vad vi från folkpartiet under lång tid framfört. Den av oss alltid framförda uppfattningen att det är kvalitet, inte kvantitet, som skall vara ledordet är verkligen oerhört betydelsefull när det gäller arméns framtida utformning. Fru talman! Hans Lindblad har i sitt anförande utförligt redovisat vår syn på den civila delen av totalförsvaret. Jag kommer således inte att gå in på det nu. Carl-Johan Wilson kommer att beröra utbildningen i sitt inlägg. Jag vill endast än en gång uttala folkpartiets tillfredsställelse med att vi får en förbättring i vad gäller beredskap och uthållighet. Den grundläggande inriktning som nu resulterar i att vår beredskap och uthållighet utgår från samma förutsättningar måste vara den enda rimliga. Jag vill ta upp den fråga som Carl Bildt uppehöll sig så länge vid, nämligen att vi skall ha tioåriga försvarsbeslut. Carl Bildt har i olika sammanhang också hävdat att man skall ha det med automatiska procentpåslag i form av en trappa. För ett år sedan var faktiskt den eviga sanningen påslag med 2 9o varje år. Nu har den moderata sanningen växlats ner till 1,2 96 påslag varje år. Jag vill fråga Carl Bildt hur detta har kunnat ske. Om man studerar era motioner talas det fortfarande om det som har varit uppe i debatterna — påslaget skall vara 2 96. I de reala förslagen är det emellertid bara 1,2 9o. När det gäller debatten om tioåriga försvarsbeslut har de övriga partierna ansett att den nuvarande cykeln med femåriga försvarsbeslut är lämpligare. Det tycker jag understryks inte minst av myndigheternas bristfälliga ekonomiska underlag. Däremot kan jag konstatera att 1992 års försvarsbeslut blir av stor vikt för försvarsmakten. Man skall då fastlägga hur anskaffningen av Prot. 1986/87:133 JAS-flygplanen skall utvecklas och man skall bestämma hur nästa generation = 1 juni 1987 ytfartyg skall utformas. Det är då förhoppningsvis dags att börja förnya materiel i en reformerad armé. Dessa frågor lämpar sig dock bättre för ; behandling 1992 än 1987. Seven Man kan alltid diskutera nivåer och rimliga satsningar på vårt försvar, liksom på alla delar av våra gemensamma åtaganden. Vi i folkpartiet anser att vi med dagens beslut får en förstärkning av svenskt totalförsvars samlade förmåga. Vi får en vändpunkt i förhållande till den principinriktning som socialdemokratin drev igenom 1972. Utsatta sektorer får betydligt ökade resurser. Effekterna av förstärkningarna gör att de svenska medborgarna får ut mera av sina pengar.

Fru talman! När Kerstin Ekman talar om att vi skall ha bra utbildning, motsäger hon egentligen sig själv. Om vi bara tittar på utbildningen på armésidan, kan vi konstatera att av de 700 milj.kr. som skall läggas på är redan 500 miljoner förbrukade för att nå till 1985 års nivå i utbildningshänseende. Verkligheten är således en annan än den hon gör gällande. Sedan till hennes påstående om att Drakenlösningen är skådespel. Om det är skådespel nu så var det väl det också i oktober när ledaren för folkpartiet lade fram sitt föreslag? Det är litet konstigt. Hela hennes argumentering går också, precis som Hans Lindblads, ut på att Drakenlösningen är det enda raka i stället för Viggen. Men man avstår från att ta ställning och vill skjuta upp beslutet till 1992, vilket i praktiken innebär att det hela kan bli verklighet någon gång 1994 eller 1995. Kerstin Ekman säger att detta är bra för hela landet. Men tidigare har hon argumenterat för särskilda insatser på västkusten. Majoritetens beslut ger inte underlag för den ökade påspädning som kan ske i de andra alternativen, t.ex. centerns. Hon hänvisar också till de artiklar som hon har skrivit under mandatperioden. Då vore det kanske lämpligt att också omsätta de artiklarna i praktisk handling i parlamentet. Det Kerstin Ekman sade om räknesättet för att komma fram till2 96 var ju riktat till moderaterna. Men det finns anledning att erinra om att det är felaktigt. I de procentsatser som diskuterades tidigare ingick inte någon jaktrobot.
Fru talman! Det var egentligen inte alls min avsikt att polemisera mot Kerstin Ekman. Att jag nu tvingas göra det beror på att hon är intresserad av den debatten. Jag vill först göra två korta påpekanden. Vi är alldeles eniga — folkpartiet, centern, moderaterna och socialdemokraterna — om att vi skall ha ett system med femåriga försvarsbeslut men med en inriktning av planeringen för den därpå följande femårsperioden. Där föreligger ingen oenighet. Vi skiljer oss däremot åt beträffande vilken inriktning vi skall ge den kommande femårsperioden. Där säger ni tillsammans med socialdemokraterna: Ingen ökning. Vi säger: Fortsatt ökning. Det är inte bara en akademisk 51 fråga. Inriktningen för den kommande femårsperioden styr ju vilka beställningar som kan läggas ut i dag. När ni säger ”inga mer pengar efter 1992” innebär det ett stopp i dag för beställningar som skall betalas efter 1992. Det är där skillnaden ligger — inte någon annanstans. Beträffande 1,2 eller 2 26: Detta borde vara klart för en ledamot av försvarsutskottet. Vår ram under tio år är konstruerad med utgångspunkt i 2 Fo årlig real tillväxt. Sedan accepterar vi en inledande lyftning av ramen, vilket innebär att den därpå följande årliga justeringen blir något mindre. Totalsumman motsvarar emellertid en 2-procentig årlig lyftning. Sedan till den punkt som jag tycker är viktig. Jag tycker inte det finns någon anledning att här i kammaren redovisa de kontakter som Bengt Westerberg, Karin Söder, Olof Johansson och jag under en serie av olika sammanträffanden hade under föregående år och början av detta. När nu Kerstin Ekman ger en version av det som inträffat under de kontakterna vill jag bara säga tre saker. 1. Jag tror inte att denna typ av polemik gynnar samarbetet inom borgerligheten. Vi behöver litet mer av samverkan och litet mindre av strid också på denna punkt, Kerstin Ekman. 2. Det hon säger är icke korrekt — så var det inte. 3. Tycker hon och folkpartiet trots allt att vi skall föra den typen av debatt, då är jag beredd — och det kanske också Olof Johansson är — att lämna en fullständig redovisning för alla de kontakter som vi hade och innehållet i de kontakterna. Det kommer att visa att Kerstin Ekman kanske var oklok som tog upp den debatten, och jag beklagar att hon gjorde det.
Fru talman! Hur vill Kerstin Ekman och folkpartiet motivera och försvara de förslag som ni tillsammans med socialdemokraterna lägger här, att minska anslagen till de civila totalförsvarsdelarna för att få pengar över till det militära försvaret? Det kommer att innebära att skyddsrum inte skall byggas på vissa platser i det här landet samt att vår beredskap och uthållighet i fråga om försörjning av energi, livsmedel m.m. kommer att avsevärt försämras.

Fru talman! Först till Gunnar Björk i Gävle: Om man studerar det försvarsbeslut som vi kommer att fatta ser man faktiskt att det har en kraftig marin prägel, och det gynnar försvaret på västkusten, som jag har sagt är viktigt och som jag tror att även Gunnar Björk tycker är viktigt, eftersom det ingår i vår totala försvarspolitik. Beträffande femeller tioåriga försvarsbesiut, Carl Bildt, vill jag säga att det vi motsätter oss är den bindning som blir följden av Carl Bildts resonemang, genom att man redan intecknar mycket av det framtida utrymmet. Vi vet redan nu att det kan bli förändrade förhållanden, och då är det inte rimligt att göra så, utan den nuvarande modellen med femåriga försvarsbeslut utan för starka bindningar är den bästa. Beträffande 1,2 eller 2 96: Det är klart att en ledamot av försvarsutskottet skall veta det, och det är därför som jag har läst betänkandet. Men när jag läser de tabeller som finns i bilagorna, kan jag inte komma fram till någonting annat än att den samlade satsningen under perioden blir 1,2 90 ifrån Prot. 1986/87:133 moderata samlingspartiets sida. Det är helt riktigt att Carl Bildt gör en stark — 1 juni 1987 lyftning det första året för att komma högre än det som Carl Bildt kallar pakternas bud, men den sammanlagda, utplanade satsningen blir 1,2 96. Visst efterlyser jag samarbete, Carl Bildt, och jag efterlyser också att vi talar om samförstånd. Men jag har funnit så litet av det från Carl Bildt när det gällt diskussionen om det framtida försvaret. Och jag har funnit så litet av det i dag, med upprepningen av namnet på det som man kallar försvarsöverenskommelsen nämligen pakten. Därför tycker jag att det är på sin plats att tala om att vi från folkpartiet gjorde stora försök att få ett samlat bud. Vi fick emellertid inte gehör för detta. Genom att moderaterna tidigt låste sig för en hög nivå med ett mycket konkret innehåll blev det omöjligt att komma fram till en överenskommelse.

Fru talman! Vi skall kanske inte fortsätta debatten så länge till. Om vi diskuterar partiledarnas insatser: Det kanske hade gått lättare om de inte hade blivit inkopplade alls. Då hade vi kanske kunnat fortsätta den enighet som vi hade tidigare på det säkerhetspolitiska området — vem vet. Beträffande västkusten: Det blir med centerns alternativ mer till utbildning inom hela armén, och vi lägger också mer på en tidigareläggning av ubåten. Men framför allt: Hur vore det om Kerstin Ekman gick hem och talade om vad det försämrade skyddsrumsbyggandet innebär i Sveriges näst största stad, Göteborg, och hur sårbarheten blir där? Jag tycker att Kerstin Ekman borde göra ett besök på försvarsenheten på sin länsstyrelse för ett närmare studium av den frågan.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall uppfatta det Gunnar Björk sade i inledningen av sin replik — om jag skall uppfatta mig som partiordförande eller företrädare för försvarskommittén. Men det kan vi kanske sortera ut privat efteråt. Så till Kerstin Ekman och vår lilla polemik om siffrorna. Det är självklart att man måste se på totaliteten beträffande resurserna. Vi anslår, som Hans Lindblad redde ut tidigare i dag, något över 8 miljarder under den första perioden. Vi planerar för omkring 16 miljarder den andra perioden. Detta motsvarar i förhållande till dagsläget ungefärligen en 2-procentig årlig real uppräkning av försvarets resurser. På grund av att vi tycker det är rimligt att göra en inledande ramlyftning blir ökningstakten därefter något lägre. Men om man jämför med perspektivplanenivåerna är det 2 90 som vi har räknat med såsom utgångspunkt. Så är det, Kerstin Ekman. Det går faktiskt t.o.m. att läsa i handlingarna. Beträffande vad som förevarit inom borgerligheten: Jag tycker fortfarande, Kerstin Ekman, att det inte ligger i något av våra partiers intresse att föra denna polemik, och jag beklagar om folkpartiet gör en annan bedömning. Jag kan bara säga: Kerstin Ekman kan inte rimligtvis veta allt som har förevarit. Det är möjligt att Bengt Westerberg har lämnat en fullödig information, men jag tycker kanske inte att det verkar så. Jag ser det inte 53 heller som min uppgift att informera folkpartiets riksdagsgrupp om alla de kontakter som varit eller inte varit, försök som gjordes från min sida tillsammans med Karin Söder och sedermera med Olof Johansson, som också kom in i handläggningen av dessa frågor. Men det där kan vi väl stryka ett streck över. Jag tror att vi kan vara överens om att det som inträffade inte var bra, och sedan kan man vara inriktad på att göra det bättre nästa gång. Men det förutsätter att vi befriar umgänget från den typ av missriktad och t.o.m. litet illasinnad polemik som jag faktiskt, tyvärr, uppfattade ett litet uns av i det som Kerstin Ekman sade.
Fru talman! Jag konstaterar att Kerstin Ekman tycker att det är viktigare att använda sin repliktid till att käbbla med de övriga borgerliga partierna om vad ni haft för er medan det här arbetet pågick än till att besvara den viktiga frågan om hur ni tillsammans med socialdemokraterna kan sitta och bestämma i vilka orter eller, för att tala med Gunnar Björk i Gävle, i vilka delar av storstäderna befolkningen inte skall ha tillgång till skyddsrum. Ni vill juinte vara med och betala de fåtal miljoner som behövs för detta. Dem vill ni plocka bort, och ni är beredda att i stället lägga dem på den militära sidan. Likaså frågar man sig: Hur kan ni tro att ni kan bestämma att ett kommande krigs varaktighet blir sådan att vi kan sälja ut våra beredskapslager av olja, mineraler osv. samtidigt som handelsförbindelser och annat kan fungera? Det är ju bara tyckande. Ni har inga reella, ordentliga beräkningar bakom detta. Ni har alltså inte tagit ställning till de viktiga frågorna om uthållighet och beredskap, utan för att få loss pengar är ni med om att sälja ut beredskapslagren. Ni slipper på det sättet — åtminstone den här gången — lägga på folk ovälkomna och impopulära skatter. Men hur skall ni lösa finansieringen av försvarskostnaderna nästa gång, när ni inte har några lager att sälja ut och kostnaderna fortfarande skall betalas?
Fru talman! Oswald Söderqvist har helt rätt i att jag inte svarade honom i mitt förra inlägg — jag hade det antecknat, men glömde bort det. Som svar vill jag först säga att det vi gör är att stärka den svagaste länken. Vi tycker detta är viktigt. Vi får nämligen inte någon uthållighet om någon av delarna i vårt totalförsvar inte håller för en påfrestning. När det gäller frågan om skyddsrumsbyggande kan jag svara Oswald Söderqvist på samma gång som jag svarar Gunnar Björk i Gävle, som tog upp frågan med avseende på Göteborgsområdet. Enligt vad jag och många med mig — bl.a. de som svarar för planeringen — tycker är Göteborg ett riskområde. Där har vi på grund av tidigare beslut och tidigare planering inte byggt skyddsrum. Vid den genomgång som redan nu har startat, vilket Gunnar Björk vet, kommer man naturligtvis därför att se till att skyddsrum byggs i dessa riskområden och inte i områden som nu där det kanske inte behövs skyddsrum lika väl som i en ort som Göteborg. Så några ord till Carl Bildt om de 1,2 eller 2 procenten. Det går att prata fram och tillbaka om de här siffrorna, men detta stämmer faktiskt inte riktigt. Det hade kanske inte haft så stor betydelse om det inte i debatten gjorts ett — Prot. 1986/87:133 sådant stort nummer av den trappstegsvisa 2-procentiga ökningen som nu 1 juni 1987 inte återfinns i yrkande. Till slut vill jag säga att jag verkligen välkomnar om Carl Bildt vill använda en mera försonlig ton och inte fortsätter den diskussion som faktiskt har förts gentemot folkpartiet i den här frågan, så att vi tillsammans kan forma försvaret på bästa sätt.

Fru talman! ”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands nationella oberoende.” Jag skall, trots att debatten pågått ett tag, trötta kammaren med ytterligare några citat ur totalförsvarspropositionen. Det gäller vad statsministern där säger. Jag gör detta eftersom jag anser att det är viktigt att understryka också sådant som vi är eniga om. Statsministern upprepar i årets totalförsvarsproposition ord som förekommit i huvudsak oförändrade till sin innebörd i såväl 1982 års proposition om totalförsvarets utformning, som framlades under den dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldins tid, som dessförinnan propositionen år 1968 från den dåvarande regeringen under Tage Erlander. Statsministern säger: ”Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet. Denna skall göra det möjligt för oss att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat hänseende efter våra egna värderingar samt i samband därmed utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling. Ett viktigt led i dessa strävanden är att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden och att minska riskerna för att Sverige dras in i krig och konflikter.” Det finns också anledning att upprepa det statsministern säger om den svenska neutralitetspolitiken, vilken vi också är eniga om: ”Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Sverige kommer därför att orubbligt fullfölja en alliansfri politik syftande till neutralitet i krig. Denna politik är fast förankrad hos det svenska folket.” Vidare heter det i statsministeruttalandet: ”Neutralitetspolitiken förutsätter vidare en fast och konsekvent försvarspolitik, som redan i fred skapar förtroende i omvärlden för vår vilja och förmåga att försvara oss. Ett starkt och allsidigt totalförsvar är väsentligt för att göra säkerhetspolitiken trovärdig.” Centerpartiets representant i försvarskommittén, Gunnar Björk i Gävle, som dessutom är ledamot i försvarsutskottet, har tidigare i debatten utvecklat vad vi anser följer av vår gemensamma grundhållning i säkerhetspolitiken. Trots den breda enigheten om säkerhetspolitiken — en utomordentligt viktig markering till vår omvärld — finns det anledning att erinra om de krav 55 Prot. 1986/87:133 som trovärdigheten ställer på oss gemensamt när det gäller att ge säkerhets politikens principer ett materiellt innehåll.

Det nordeuropeiska och nordatlantiska området har fått en ökad strategisk betydelse. Stormakterna har på olika sätt visat ett tilltagande intresse för utvecklingen här. Det förekommer en ökad militär aktivitet från båda alliansernas sida i vårt närområde. Den ökande övningsoch spaningsverksamheten har lett till gränskränkningar till sjöss och i luften som aldrig får accepteras. Sverige måste kunna skydda sitt territorium med alla tillgängliga medel. Det behövs helt enkelt mer av tillgängliga medel. Därför gör vi den mycket klara bedömningen att det behövs en förstärkning av luftförsvaret med jaktflyg redan i närtid, bl.a. för att tillgodose den allt viktigare incidentberedskapen. För att klara uppgifterna över Östersjön är det också viktigt att en ökad beredskapsbasering kan ske i Visby. Någon lämpligare lokalisering för den uppgiften har jag svårt att se. På det här området visar majoriteten en brist på konsekvens. Om man vill vara riktigt positiv kan man tala om en vacklande hållning, i varje fall hos folkpartiet, vilket har diskuterats tidigare i debatten. År 1984 skapades, bl.a. genom insatser från den dåvarande centerledningen, förutsättningar för en förstärkning av ubåtsvapnet. Det är viktigt att vi tålmodigt och konsekvent arbetar vidare med denna inriktning. Den gången gick det att uppnå enighet kanske därför att kränkningarna av vårt territorium var så påtagliga att ingen hade hunnit glömma dem vid det laget. Men jag tror också att det då fanns en uppriktig vilja att söka sig fram till en bred politisk enighet. En sådan uppnåddes också. Det är viktigt att vi tålmodigt och konsekvent arbetar vidare med denna inriktning. Genom uppoffrande insatser från personalen till sjöss har en klar effekt redan uppnåtts. Vi har i dag möjlighet att störa inkräktarnas planer. Men vi vet att möjligheterna att värna ett lands gränser kan vara nog så små, både för en liten stat som Sverige och för större länder — som vi sett i dagarna. Det konstaterandet får inte innebära att vi gör avkall på vårt mål att alla inkräktare skall kunna avvisas. Då krävs det enligt vår uppfattning, som tydligt och klart har redovisats här i debatten, att vi är beredda att satsa ytterligare resurser i det syftet. Låt mig ta upp en andra punkt. Ett alltmer centraliserat samhälle med allt större användning av sofistikerad teknik, ökat välstånd, tyvärr ofta på bekostnad av uthållighet och tillgänglighet vid störningar, samtidigt som den förstörelsekapacitet som vi kan drabbas av hela tiden ökar, innebär ökad sårbarhet för samhällets totala funktion. Det innebär ökade risker för civilbefolkningen och minskad motståndskraft vid stora påfrestningar. Mot den bakgrunden är det inkonsekvent i förhållande till våra säkerhetspolitiska mål att majoriteten gör så stora neddragningar i de medel som anvisas för civilförsvaret. Dessutom är majoritetens linje en partipolitisk inkonsekvens på olika händer. Socialdemokraterna bryter mot sina egna interna partibe slut, folkpartiet bryter mot den inriktning man tidigare i regeringsställning — Prot. 1986/87:133 varit med om att lägga fast. 1 juni 1987 På få områden märks skillnaderna i grundläggande idéer så tydligt som när vi jämför våra resp. samhällsideal vid en tänkt krissituation. Centerpartiet arbetar för ett decentraliserat samhälle. De partier som vill ha ett centraliserat samhälle, eller som i varje fall accepterar en centralistisk utveckling utan att göra något åt den, måste naturligtvis satsa mer för att klara sitt ännu mer sårbara samhälle — inte mindre än vi, som nu sker i majoritetens förslag. På område efter område har vi i det här fallet utvecklat kritiken i vår partimotion. Men en retorisk fråga är på sin plats: Hur tänker sig majoritetspartierna att det skall bli en bättre skyddsrumsbyggnation med de nedskärningar ni föreslår? Har ni någon särskild garanti från något håll att exempelvis Stockholms invånare inte behöver skyddsrum i framtiden? Det är ju hit som alla människor har flyttat. Mängder av bostäder har byggts utan motsvarande satsning på skyddsrum — det är konsekvensen av koncentrationspolitiken. Ni vill inte betala för er egen politik och för vad den medför. Det är den enda rimliga slutsatsen. Detsamma kan sägas om energipolitiken och inte minst oljan. Vi vill minska oljeanvändningen. Därmed minskar också sårbarheten om vi, som har sagts i de energipolitiska besluten, satsar på inhemska och förnybara energikällor i första hand och lyckas hushålla och spara och komma ner på lägre förbrukningsnivåer. Dessutom har vi, vilket nämnts tidigare i debatten, flyttat om en hel del av våra oljeinköp från Mellersta Östern till brittiska och norska Nordsjön. Det ger oss en möjlighet att få bättre försörjningsoch transportvägar. Men samma sak gäller också på detta område: den som vill ha en högre energiförbrukning, som då till stor del innebär mer olja, måste också vara beredd att betala för sig när det gäller att skapa säkerhet i en avspärrningssituation eller för att kunna upprätthålla försörjningen. Egentligen borde det vara den enda rimliga slutsatsen i det här fallet. Det betyder alltså att majoritetens förslag också i denna del borde ha legat avsevärt över de nivåer som vi har förordat med vår alternativa politik. Låt mig ta upp ett tredje område. En väl förankrad säkerhetsoch försvarspolitik ser vi som ett mycket stort värde i sig. Det finns en sådan grundläggande förankring, som jag nämnde inledningsvis när det gäller säkerhetspolitiken. Men därefter tycks det vara osedvanligt svårt att få en bred förståelse för att ord skall följas av handling. Naturligtvis är det en svaghet att endast två av riksdagens partier står bakom det kommande försvarsbeslutet — det borde alla öppet erkänna. Jag vill inte lägga mer lök på laxen genom att lägga mig i debatten om vem som följt vem. Men mitt intryck är att regeringen sökte bundsförvant efter en mycket enkel princip: den som betalar mest och kräver minst, ett sådant parti kan regeringen göra upp med. Var det inte så, Roine Carlsson? Den retoriska frågan kan ju Roine Carlsson fundera på. Jag tycker uppriktigt sagt att det är en ganska ansvarslös inställning. Det var inte bara radiotystnad — som i det militära — utan också telefontystnad från dagen efter annandagen 1986 till någon vecka in i januari.

Jag säger detta bl.a. därför att vi har anklagats för att ha haft interna problem att syssla med under den här tiden. Men min princip har alltid varit att ha öppna telefoner. Det är inkonsekvent att betona vikten av bred säkerhetspolitisk enighet men inte eftersträva en bred uppgörelse om totalförsvaret. Det är bara att konstatera att där var inte viljan tillräcklig. Det beror inte, som har antytts här i debatten tidigare, på ovilja att finansiera ett försvarsanslag inom de ramar som vi skulle komma fram till.

Det är inte några småpengar som det handlar om. Av reservation 2 framgår att vi förordat en oljeskattehöjning som innebär ytterligare 1,5 miljarder kronor per år, alltså totalt 7,5 miljarder kronor enbart på det området utöver vad majoriteten har föreslagit i det sammanhanget. Till förankring i vidaste mening hör också att lyssna på den militära personalen. Jag är övertygad om att ni som dagligdags sysslar med försvarsfrågorna har hunnit med det mer än jag. Varje gång man besöker ett militärt förband får man en ganska tydlig signal, att personalen inget hellre önskar än att göra sitt jobb och att få tillräckligt mycket resurser för att kunna göra det. De som arbetar inom försvaret känner sig ibland allmänt missmodiga över att de med de resurser som tilldelats dem inte klarar uppgifterna. Det är inte någon bra situation, det är inte någon bra stämning som skapas på det sättet. Om jag vore försvarsminister skulle jag känna mig allvarligt oroad över att försvarets personal uppfattar situationen på det sättet, att man inte känner en politisk uppbackning. Man får sig sina uppgifter förelagda, och då är kraven mycket högt ställda, men man får inte möjligheter att till fullo klara av uppgifterna. Jag tycker att vi skall tala klartext, när vi för en försvarspolitisk debatt här i riksdagen, att detta är vad man upplever. En annan sak som kan tyckas vara mindre betydelsefull har att göra med våra värnpliktiga. I oppositionsställning brukade socialdemokraterna föreslå att vi skulle höja dagersättningen till värnpliktiga. Men det var länge sedan sist. Jag tror det är väldigt viktigt att vi politiker står för vad vi säger i detta fall, så att också de värnpliktiga känner att de har en viktig uppgift och att vi kommer ihåg våra löften. Det är väl snarast en fråga till försvarsministern: När kommer en förbättring av de värnpliktigas ersättning? Förankringen i det svenska samhället av vår säkerhetspolitik, av vår totalförsvarspolitik, som en tydlig signal utåt, hade vunnit på en bred politisk uppgörelse också om det militära försvaret.

Det är regeringen som i första hand har ansvaret för att förankringen den här gången inte lyckades. Prot. 1986/87:133 Eftersom försvarsministern kommer upp här i talarstolen omedelbart efter — 1 juni 1987

SSR Fru talman! Vi beklagar faktiskt, Olof Johansson, att vi har saknat den stabilitet som förut har funnits i centerns försvarspolitik. Jag vill peka på några exempel. Försvarskommittén redovisade redan 1985 en politiskt helt enig uppfatt ning om hur vår försörjningsberedskap borde utformas. Grundtanken var att uthålligheten borde vara lika lång inom alla nödvändiga samhällsfunktioner. Även 1986 förelåg enighet om detta. Men på hösten 1986 ställde centern plötsligt krav på särregler på jordbruksoch textilområdet, som innebär att vi skulle ha livsmedel och kläder långt efter det att landets energiförsörjning och sjukvård tagit slut. Bristen på logik tycker jag är iögonenfallande. Vi har frågan om flygplan. Man kan mångfaldiga exemplen. Vi beklagar centerns bristande stabilitet i försvarsfrågan. Vi tycker att den på sista tiden har tagit sig uttryck i någonting som man kan kalla publikfrieri. Jag hoppas det inte fortsätter. Jag vill också ge exempel i fråga om skyddsrummen. Nu sitter Gunnar Björk talade om Göteborg och Olof Johansson talade om Stockholm. Vi anser att man skall utgå från hoten när man diskuterar var vi skall bygga skyddsrum. Då är självklart Stockholm lika hotat, ja kanske mer hotat än Göteborg. I varje fall är de lika mycket hotade. Och då skall man bygga skyddsrum där, i storstäder, i gränsbygder, kanske på hela Gotland. Det finns ingenting i de förslag som går igenom och den utredning som har startats som motsäger att så kommer att bli fallet. Vi får alltså ett skyddsrumsbyggan de som utgår från hotet, och det måste vara det riktiga för de människor som boride hotade områdena, vare sig det är Stockholm, Göteborg, gränsbygder
Fru talman! Till att börja med tycker jag att det är riktigt att understryka att vi anvisar mer pengar till vårt alternativ för skyddsrumsbyggande än vad majoriteten gör. Frågan är då på vilket sätt ni får mer av skydd för allmänheten i era alternativ med mindre pengar. Det är den enklaste frågeställningen. Kerstin Ekman antyder snarast här. Det är självklart att det kommer att bli mindre byggande med mindre pengar anvisade, och det är också vad vederbörande myndighet har klarat ut, nämligen att med vår nivå klarar man de här riskområdena på ett hyggligt sätt. Sedan talar Kerstin Ekman om bristande stabilitet i försvarspolitiken. Jag vet inte riktigt vad hon egentligen syftar på, för hon utvecklar inte detta närmare. Det går inte att göra en slavisk likabehandling på alla samhällsområden oavsett vad som händer i omvärlden och vad som händer i verkligheten. Om vi t.ex. förändrar situationen när det gäller metaller på grund av Sydafrikabojkottbeslut är det självklart att detta måste påverka ett försvarspolitiskt beredskapsbeslut. Det är ett mycket bra exempel på hur en åtgärd 59 som vi har beslutat här för kort tid sedan innebär förändringar av förutsättningar. Självfallet är det så också på andra områden. Jag förstår inte varför Kerstin Ekman och andra debattörer här vill göra sig till tolk för något slags slavisk schablonberäkning. Vi måste göra en bedömning vid varje tidpunkt som man beslutar naturligtvis, vare sig det sedan gäller teko eller jordbruk och de förutsättningar som finns där. Dessutom är det på det sättet att den största inkonsekvensen ligger i den här kortsiktigheten. Vi hade 1982 ett väldigt tydligt trendbrott i vår totalförsvarspolitik genom den satsning som vi inom den dåvarande mittenregeringen var överens om när det gäller civilförsvaret. Och det är i det avseendet som jag tycker att folkpartiet inte har hållit loppet ut.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att när det gäller centerns funderingar på planeringsförutsättningar så är det beträffande teko och jordbruk som vi är utsatta, inte på något annat område.

Fru talman! Regeringens proposition om totalförsvarets fortsatta utveckling utgår i allt väsentligt från försvarskommitténs säkerhetspolitiska rapport och betänkandet Det svenska totalförsvaret inför 1990-talet. Det är glädjande och en styrka för svensk säkerhetspolitik att vi kan utgå från en gemensam säkerhetspolitisk bedömning. Det utgör en signal till omvärlden om att det råder enighet om grunderna för vår säkerhetspolitik. Samförstånd i säkerhetspolitiken är av oskattbart värde i händelse av kris eller krig. Men även i fred är det samförstånd som råder om huvuddragen av utomordentligt stort värde. Sveriges säkerhetspolitiska läge är i hög grad beroende av omvärlden, speciellt relationerna mellan stormakterna. Under efterkrigstiden har vi upplevt återkommande politiska klimatväxlingar mellan stormakterna. Den avspänningsperiod som inleddes i slutet på 1960-talet övergick i en period av ökade motsättningar. Under första hälften av 1980-talet har relationerna mellan Sovjet och USA varit mer ansträngda än på länge. I dag kan vi iaktta en påtaglig förbättring. Även om det finns kvarstående meningsmotsättningar och en ömsesidig misstro mellan öst och väst, har USA och Sovjet återupptagit samtal och besöksutbyte. De bedriver också konstruktiva förhandlingar om både kärnvapen och kemiska vapen. Det är ingen överdrift att påstå att kärnvapenkapprustningen ökat känslan av osäkerhet i hela Europa. Ett kärnvapenkrig skulle om det bryter ut drabba hela mänskligheten. President Reagans och generalsekreteraren Gorbatjovs gemensamma uttalande om att kärnvapenkrig inte kan vinnas och därför aldrig får föras speglar denna insikt. Samtidigt har förhoppningar väckts om att det trots allt kanske är möjligt att minska antalet kärnvapen. Den chans till framsteg i förhandlingarna om medeldistansraketer som nu finns får inte förloras. Prot. 1986/87:133 Jag tror att människorna både i öst och i väst skulle ha mycket svårt att ljuni 1987 acceptera om de möjligheter att skapa ett säkrare Europa som yppat sig spelades bort. Trots återkommande växlingar mellan perioder av hård retorik och perioder av en öppnare dialog har den europeiska säkerhetssituationen under de senaste årtiondena präglats av en avsevärd stabilitet. Inom både NATO och Warszawapakten finns det en insikt om att styrkeförhållandena i Centraleuropa är sådan att ingen av sidorna kan göra säkra förutsägelser om utgången av ett konventionellt krig och om risken att ett sådant kan övergå i ett kärnvapenkrig. Man är också medveten om att en seger i ett kärnvapenkrig är otänkbar. Vi kan därför på goda grunder utgå från att varken NATO eller Warszawapakten genom medvetna beslut startar ett krig i syfte att vinna en militär seger. Detta förhållande återspeglas i det faktum att man har iakttagit försiktighet och återhållsamhet i situationer som skulle ha kunnat utvecklas till en väpnad konflikt mellan stormakterna. Risken för ett medvetet igångsatt krig i Europa måste sålunda bedömas som låg. Detta hindrar dock inte att en väpnad konflikt mellan öst och väst ändå skulle kunna uppstå till följd av en utveckling utanför parternas kontroll. Ett stabilt Europa är emellertid inte detsamma som ett statiskt Europa. Den tekniska utvecklingen riskerar ständigt att förändra bilden. Vi vet att både NATO:s och Warszawapaktens strategiska intresse för Nordeuropa och Nordatlanten har ökat. Det beror inte på förändringar i de nordiska ländernas säkerhetspolitik i stort. De nordiska länderna har tvärtom konsekvent hållit fast vid det säkerhetspolitiska mönster som utvecklades under åren närmast efter andra världskriget. Att verka för att denna stabilitet bevaras är självfallet ett viktigt mål för den svenska säkerhetspolitiken. Förklaringen till stormakternas ökade strategiska intresse för Nordatlanten och Nordeuropa får sökas hos stormakterna själva. Utbyggnaden av baskomplexet på Kolahalvön, förändrad marin strategi och längre räckvidder för attackflyg har sammantaget gjort att vi inte längre befinner oss i periferin. Men vi kan inte säga att något separat stormcentrum har utvecklats på våra breddgrader. Snarare skall man se hela det nordeuropeiska och centraleuropeiska området i ett strategiskt sammanhang. Ett isolerat angrepp på något av de nordiska länderna ter sig därför forfarande mycket osannolikt under i övrigt lugna och stabila förhållanden i Europa. Däremot innebär den förändring jag beskrivit att Sverige i händelse av konflikt mellan NATO och Warszawapakten kan komma att bli berört i ett tidigare skede. Vårt läge har blivit mer utsatt i samband med kriser och väpnade konflikter i vår omvärld. Det ökade intresset för Nordeuropa märker vi bl.a. genom ökad övningsoch spaningsverksamhet i vårt närområde. Kränkningar har ägt rum såväl av vårt luftrum som av vårt sjöterritorium, och de observationer som rapporterats har lett till slutsatsen att främmande undervattensverksamhet förekommit även efter ubåtsskyddskommissionens rapport. Nationaliteten hos de främmande ubåtarna har inte kunnat fastställas efter den sovjetiska under 61 Grunden för regeringens proposition om totalförsvarets utveckling är den svenska neutralitetspolitiken. Denna politik har lång tradition och är djupt förankrad bland befolkningen. Det råder inga delade meningar bland riksdagens partier om att denna politik bäst gagnar värnet av vårt oberoende, av vår demokrati och av vår rätt att själva forma vår framtid. Neutralitetspolitiken formas väsentligen i samspelet mellan utrikespolitiken och försvarspolitiken. Vår orubbliga vilja att hålla fast vid den deklarerade kursen tillsammans med ett starkt och välbalanserat totalförsvar utgör grunden i säkerhetspolitiken. Hur starkt försvaret än är hjälper det föga om omvärlden börjar tvivla på vår vilja till neutralitet vid en väpnad konflikt i vårt närområde. Uppstår ett sådant tvivel dras vi allt djupare in i militäralliansernas operativa planläggning, och då minskar våra möjligheter att stå utanför en eventuell konflikt i vår del av Europa. Det är därför en central uppgift i utrikesoch försvarspolitiken att värna det förtroende som vår säkerhetspolitik åtnjuter i omvärlden, att bete oss så att vi icke skapar vare sig förväntningar eller farhågor om avvikelser från den valda handlingslinjen. Vår säkerhet är i hög grad beroende av den internationella utvecklingen och av de politiska relationerna mellan blocken. En aktiv svensk utrikespolitik inriktad på avspänning, fredliga lösningar på konflikter och internationell nedrustning är ett väsentligt inslag i svensk säkerhetspolitik. Svenskt område utgör inte något primärområde för något av maktblocken. Men genom vår geografiska belägenhet kan det te sig frestande för dessa att använda svenskt luftrum eller svenskt territorium i aktioner riktade mot motparten. Det svenska totalförsvaret skall vara så utformat att det avhåller från varje försök att utnyttja vårt territorium. I fred och neutralitet skall totalförsvaret hävda vår territoriella integritet och ingripa mot varje form av kränkning. Kränkningar av vårt territorium kommer aldrig att accepteras. Vi är fast beslutna att med alla tillgängliga medel avvisa dem som kränker vårt territorium, vårt luftrum eller våra vatten. Vi håller benhårt på vår territoriella integritet. Totalförsvaret skall också värna civilbefolkningen genom skydd, räddning och försörjning. Totalförsvaret är hela folkets angelägenhet. Detta kommer till uttryck genom de olika pliktlagar som tillämpas: allmänna värnplikten, civila försvarsplikten och andra former av plikttjänstgöring. Det starka engagemang som finns inom olika frivilligrörelser understryker ytterligare detta faktum. Men för att utveckla full försvarsstyrka krävs att samhället som helhet ställs om i händelse av krig. För att detta skall fungera krävs att hänsyn till beredskapens krav tas redan i fredstid. I försvarskommitténs betänkande och i regeringens proposition uppmärksammas personalens betydelse i försvaret på ett helt annat sätt än tidigare. Det får inte vara så att personal främst ses som ett område där besparingar kan göras. Tvärtom är duktiga och engagerade människor, både civilanställda och militärer, värnpliktiga såväl som anställda, nödvändiga för att organisationen skall fås att fungera effektivt. Den uppmärksamhet som Prot. 1986/87:133 personalfrågorna inom försvaret fått det senaste året har på ett tydligt sätt — 1 juni 1987 visat att vi måste se till helheten, till systemens totala effekt, där den enskildes engagemang och insatser har en avgörande betydelse. Det hjälper föga med aldrig så många flygplan och fartyg om vi inte har duktiga människor som kan få ut största möjliga effekt av de investeringar som görs. Detta systemresonemang har vi använt på område efter område när vi har förstärkt ubåtsskyddet, kustinvasionsförsvaret och luftförsvaret. Alla tillgängliga studier visar att ett system måste vara i balans för att bli effektivt. Enkel plattformsaritmetik, där man endast räknar enheter, ger en helt otillräcklig bild av den operativa förmågan. Vad beträffar arméns utbildningsoch övningsverksamhet har överbefälhavaren i mars i år fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag till åtgärder under nästa år. Även i det arbetet är det nödvändigt att vi i första hand utgår från de operativa krav som kan ställas på krigsförbanden och att de ”personalpolitiska” aspekterna tillmäts en stor vikt. Utifrån ett sådant arbete kan sedan regering och riksdag ta ställning till vilka behov det finns av ny materiel och förändrad organisation. Vi har inför detta försvarsbeslut haft att ta ställning till svåra avvägningar vad gäller anskaffning av vapenplattformar. Dessa avvägningar kommer att bli än svårare inför försvarsbesluten 1992 och 1997. Vi står inför stora krav på omsättning av materiel. En enkel stycke-för-stycke-beräkning ger vid handen att om allt skall omsättas kommer det att krävas mångmiljardbelopp. Det innebär att det blir mer än nödvändigt att hitta nya och okonventionella lösningar för att vi skall kunna upprätthålla vår försvarskraft. Även beträffande totalförsvarets civila delar finns i propositionen de huvudlinjer företrädda som jag tidigare har tagit upp. Vi vill bl.a. satsa på utbildning och övningar för att förbättra förmågan hos människorna att fullgöra sina uppgifter i kriser och krig. Jag vill härutöver gärna peka på de möjligheter till prioriteringar och långsiktig inriktning som den föreslagna femåriga planeringsramen för med sig. Inom denna ram kommer tillämpningen av de i propositionen angivna gemensamma planeringsförutsättningarna att innebära att uthålligheten och beredskapen inom de olika totalförsvarsfunktionerna kan enas, så att ingen funktion på sikt skall utgöra en svag länk i beredskapskedjan. Inom försörjningsberedskapen innebär förslagen dessutom att man, med beaktande av samhällets utveckling, i högre grad än tidigare bör satsa på offensiva åtgärder, som beredskap för omställning till substitut i stället för den lagringsfilosofi som har sina grunder i erfarenheterna från andra världskriget. Beträffande befolkningsskydd vill jag framhålla den nya inriktningen av skyddsrumsbyggande, som i högre grad än tidigare föreslås ske i sådana områden där mer betydande risker finns för civilbefolkningen. Tillsammans med en ökad satsning på andra former av skydd bör förslagen bidra till att öka den totala skyddsnivån för befolkningen inom överskådlig tid. Inom socialdemokratin har vi haft två ambitioner inför försvarsbeslutet; dels att stärka försvaret, dels att få ett brett stöd av riksdagen för 63 försvarsbeslutet. Propositionen, som utgår från försvarsuppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet samt från försvarskommitténs betänkande, innebär att försvaret på flera väsentliga punkter, både vad gäller kvalitet och kvantitet, förstärks. Neutralitetspolitiken skall stödjas av en effektiv försvarsmakt. Denna politik fullföljer vi nu. Beslutet innebär att ramen för det militära försvaret höjs med 6,2 miljarder för femårsperioden. Det är den största beslutade ökningen på nästan 20 år. Det är en viktig signal till omvärlden. Det är också betydelsefullt att det finns ett brett stöd i riksdagen och bland svenska folket för försvarspolitiken. Det hade naturligtvis varit ännu bättre med en ännu bredare uppgörelse. Men det visade sig nu inte möjligt. Vi kan beklaga det, men det är ett faktum. I en förhandling måste det finnas en rörelse från alla parter och en vilja att komma till beslut. Man måste också göra en rimlig avvägning gentemot andra angelägna behov i samhället. En stark ekonomi och en ekonomi i balans är också en betydelsefull säkerhetspolitisk tillgång. Jag har tidigare konstaterat att det råder enighet om den säkerhetspolitiska bedömningen. Vi har även en likartad syn på försvarspolitiken i stort. Men vi skall inte sticka under stol med att det finns vissa skillnader mellan partierna, både i sak och vad gäller nivåer. I ett större perspektiv och i en internationell jämförelse ter sig dock dessa skillnader mellan partierna små. De kan snarast ses som att vi i en demokrati kan vara eniga i de stora dragen men göra skilda bedömningar i vissa enskilda sakfrågor. Det är viktigt att vi håller försvarsdebatten levande. Men låt oss göra det på ett sådant sätt att vi inte skapar intryck av att det råder större splittring och större skillnader än vad som är fallet. Ett kännetecken på god säkerhetspolitisk debatt är sans och måtta. Jag konstaterar att skillnaderna mellan partierna i försvarsutskottet rör sig om enstaka procent eller tiondelar av procent. Det skall vi hålla i minnet när vi diskuterar försvarets framtid.

Fru talman! Försvarsministern avslutade med att säga att skillnaderna är utomordentligt små mellan partierna. Vi kan diskutera om så är fallet eller inte, men låt mig mot bakgrund av försvarsministerns egen bedömning ställa frågan: Om skillnaden nu var så liten, varför gjordes aldrig några ärliga, intensiva försök från socialdemokratins sida att överbrygga dessa skillnader? Som ledamot av försvarskommittén och sedermera som partiordförande fick jag faktiskt under hela denna period inte någon enda kontakt med det för dessa frågor politiskt ansvariga statsrådet. Jag tycker att det hade varit lämpligt att sådana kontakter hade tagits, mot bakgrund av den betydelse som enigheten i landet har för den signal vi sänder utåt. Nu hamnade vi i stället i den situationen, som Gunnar Björk i Gävle något beskrev, att det egentligen utan kontakter med de andra partierna slöts en separatuppgörelse. Det beklagar jag, i synnerhet om det är som Roine Carlsson säger, att skillnaderna var så fantastiskt små. Försvarsministern för ett resonemang om den säkerhetspolitiska situationen som jag i stora drag, bortseende från en och annan nyans, kan instämma i. Han polemiserar mot det han kallar plattformsaritmetik. Det är väl någon förlängning av de ”schabrakuttalanden” som har förekommit från försvars — Prot. 1986/87:133 ministerns sida tidigare i debatten. Men låt mig säga att antalet plattformar — 1 juni 1987 och antalet krigsförband alldeles självklart är av mycket stor betydelse för den effekt som vårt försvar har utåt. Man kan inte tycka att det är ointressant om vi har en eller två fungerande ubåtsskyddsstyrkor. Man kan inte tycka att det är ointressant om vi har åtta eller nio kvalificerade divisioner jaktflyg. Man kan inte tycka att det är ointressant om vi har fyra, två eller noll kvalificerade pansarbrigader, för omvärlden tycker att detta är viktigt. Försvarsministern säger också, och där tycker jag att han har rätt, att man med den inriktning som försvarspolitiken nu får kommer att stå inför mycket svåra avvägningsbeslut 1992 och 1997. Det är då behovet av nedskärningar och kvalitetsförsämringar kommer, som ett resultat av det beslut som nu fattas. Låt mig sedan bara — mot bakgrund av den diskussion som vi fört här tidigare i dag om planeringsförutsättningarna också för det civila totalförsvaret — ställa en enda fråga: Tror försvarsministern verkligen att ett världskrig är över på bara några få månader?
Fru talman! Det var ett vackert tal som försvarsministern höll — det var ett fint snack — men det var innehållslöst när det gällde de viktiga problemen. Det var mycket tal om det internationella läget, som statsmän älskar att tala om, men talet innehöll mycket litet konkret om hur vi skall lösa våra egna säkerhetspolitiska och försvarspolitiska problem. Försvarsministern talade om alliansfriheten — det känner vi igen; de vändningarna har vi ju hört många gånger. Men vad är att säga om det ökade utlandsberoendet, som vårt land liksom många andra små nationer hela tiden blir mer och mer utsatt för? Vad är att säga om det militärindustriella samarbetet, som vi redan har sett i JAS-projektet, där vi samarbetar med NATO, en av allianserna? Vad är att säga om de propåer som framförts i propositionen, i utskottsbetänkandet och i Bengt Gustavssons utredning, där det sägs att vi i framtiden kanske skall ha ytterligare militärindustriellt samarbete — nästa gång kanske om en stridsvagn, eftersom vi inte kan bygga en sådan själva? Vilka skall vi samarbeta med? Vad får det för effekter för alliansfriheten och förmågan att vara neutral i händelse av krig? Det är viktiga frågor, och dem har försvarsministern inte behandlat på ett klart och tydligt sätt. Vidare till fördelningen militärt — civilt. Det finns hos regeringen och hos partierna i försvarsutskottet och i försvarskommittén en övertro på anslag till det militära. Det är en svaghet om man tror att höjda anslag till det militära försvaret löser alla problem. Man tror att det åstadkommer avskräckning, trovärdighet, uthållighet, minskad sårbarhet, befolkningsskydd, m.m. Och de höjda anslagen åstadkommer ni genom att minska beredskapen på det civila området, som jag har talat mycket om här förut. Ni drar ned på anslagen till de civila totalförsvarsgrenarna för att få loss pengar så att ni kan höja anslagen till det militära försvaret. Det ökar inte trovärdigheten utan minskar den istället. Det hade varit bra om vi hade fått höra litet mer om det. Håller försvarsministern med Olle Göransson, som för någon timme sedan 65 Prot. 1986/87:133 påstod att försvarsbeslutet som socialdemokraterna och folkpartiet har gjort upp om har åstadkommit en bättre balans mellan militärt och civilt? Alla vettiga människor som läser det här inser att det är precis tvärtom — ni har obalanserat ännu mycket mer än tidigare genom att dra ned på anslagen till den civila sidan och höja anslagen till den militära. Ni har gjort en modernisering av målsättningen, som det kallas, och säger att nu klarar vi oss så och så många månader utan att det blir några besvärligheter för det civila samhället. Det är sådana frågor, försvarsministern, som vi borde ta upp och inte tala så mycket om det internationella läget — det kan vi ta en annan gång.
Fru talman! Försvarsministern uppehöll sig en del vid utbildningen. Jag tror att det är bra om han ägnar de frågorna mer av sin tid. Vi har så gott vi har kunnat försökt markera att vi är beredda att satsa de resurser som krävs för att armén skall kunna klara sina uppgifter och sin utbildning. Försvarsministern höll ett ganska lågmält tal, ett tal med sans och måtta, för att använda hans egna ord — jag vet inte om det direkt var ett inlägg i en levande försvarsdebatt, men i varje fall hade det en och annan poäng, som jag vill ta fasta på. Försvarsministern instämde egentligen — utan att säga det rent ut — i min värdering, att det är viktigt att ta fasta på det som förenar. Det var också därför som jag inledde mitt anförande med att betona den stora enigheten om säkerhetspolitiken. Därför tog jag upp de inkonsekvenser som jag har uppfattat finns mellan den gemensamma hållningen i säkerhetspolitiska frågor och de slutsatser som en del partier — som befinner sig på majoritetssidan — har dragit av detta. Jag tycker inte att handlandet är konsekvent. O.K. —försvarsministern har rätt: det är inte några stora skillnader. Men jag tycker att vi har en del att lära oss av de tidigare turerna i försöken till överläggningar. Jag säger avsiktligt försöken till överläggningar, för någon förhandling kom vi egentligen aldrig in i. Vi satt så att säga bara och kände på varandra, åtminstone vid de sammanträden som jag var med om, och gjorde våra markeringar. Sedan hade jag ett samtal med statsministern strax före jul, och då sade jag att jag tyckte det var lämpligt att han tog ett personligt samtal med Carl Bildt, som hade varit ute och talat om försvarsfrågorna — i Boden, tror jag det var. Så skedde detta, och jag fick en rapport om samtalet, som verkade positivt. Därefter hände ingenting. Förstår försvarsministern då att man blev något förvånad över att allting var slut? Jag trodde inte att bedriften att föreslå överläggningar mellan moderatledaren och statsministern skulle få sådana konsekvenser att samtalen över huvud taget upphörde. Därav kommer min förvåning.

Prot. 1986/87:133 Herr talman! Jag vill gärna kommentera några av de frågor som ställts. 1 juni 1987 Låt mig först till centerledaren säga att jag hoppas att han förstår att efter 5 hans entusiastiska inlägg här i kammaren är det svårt för mig att överträffa Totalförsvarets forthonom i entusiasm när det gäller dessa frågor. satta utveckling Jag tillägger — det gäller både Carl Bildt och centerledaren Johansson — att det pågick ju partiledaröverläggningar vid olika tillfällen och under flera månader. Men det är intressant att när jag lyssnat till Bildt och Johansson har jag tyckt att det verkar precis som om överläggningarna hade startat vid jultiden och samtidigt avslutats. Det är ju inte på det viset, utan det pågick överläggningar vid många fler tillfällen. Jag kan bara tala för mitt partis räkning och säga att vi sökte hela tiden en bred uppgörelse. Men vi märkte ju — och jag utgår från att det kunde iakttas även av Bildt och Johansson — att det skedde inga stora ting. Till slut måste det bli ett avgörande, och det var alla inblandade också medvetna om. Om Johansson tror att han skulle kunna medverka till uppgörelser genom en statsmannakonst som innebar att han inte för ett ögonblick ville röra sig, så kan jag förstå hans besvikelse över att det icke blev någon samlad uppgörelse. Det är beklagligt. Partierna kunde inte finna samlande lösningar, och vi socialdemokrater träffade en överenskommelse med folkpartiet, som har hållit ända fram. Jag tror, utan att ha hela historien klar för mig, att det är länge sedan det i Sveriges riksdag fanns en så stor uppslutning bakom ett försvarsbeslut. Jag kan förstå att moderaterna och centerpartisterna känner sig litet bittra över detta, men det är den nakna sanningen. Carl Bildt fortsätter sin plattformsexercis, och jag tror att de allra flesta debattörer ändå förstår att det måste vara balans inom både totalförsvaret och det militära försvaret. Det är detta vi har strävat efter, när vi träffat överenskommelsen med folkpartiet, och denna överenskommelse har sedan behandlats i försvarsutskottet. Jag har inte något lexikon i min hand, Carl Bildt, som anger hur många månader ett världskrig kan beräknas pågå, och jag kan därför inte bidra med något svar på frågan. Med anledning av Oswald Söderqvists anförande skall jag göra följande reflexioner. Oswald Söderqvist och vänsterpartiet kommunisterna förespråkar att JAS-projektet skall avbrytas. Oswald Söderqvist vill avbryta det projekt som är en väsentlig del i vårt luftförsvar. Samtidigt ondgör han sig över hur dålig beredskapen är, hur oskyddade vi är och vilka åtgärder som skall vidtas med anledning därav. Trots denna logiska vurpa skall jag ändå säga någonting om detta. Den neddragning som görs inom vissa delar av det civila totalförsvaret har i debatten tolkats så att regeringen allmänt sett vill ge det civila totalförsvaret lägre prioritet. Det är fullständigt felaktigt. De civila och militära delarna av totalförsvaret utgör en odelbar enhet. Det är det civila försvaret som skall försvaras — de enskilda människornas överlevnad och skydd är ytterst vad det hela handlar om. Det militära försvaret kan inte klara sig många timmar utan uppbackning av det civila samhället. När detta är sagt vill jag också framhålla att man självfallet inte okritiskt 67 skall satsa på allt inom det civila totalförsvaret. Detta försvarsbeslut innebär en mycket medveten prioritering inom det civila totalförsvaret. Regeringen anser inte att det automatiskt skall byggas skyddsrum i alla tätorter vid nybyggnation. Däremot är det ett stort problem att man inte kan erbjuda tillräckligt skydd där det inte sker någon nybyggnation men riskerna är stora. Regeringen tar detta på allvar och tar itu med problemen. Andra världskriget lärde oss hotet om terrorbombningar. Vi upplevde själva i Sverige försörjningsproblemen. Ur dessa erfarenheter kom ambitiösa lagringsoch skyddsrumsprogram, framdrivna inte minst av det socialdemokratiska partiet. Dessa viktiga medel inom det civila försvaret skall vi fortsätta att satsa på. Parallellt härmed måste vi vara medvetna om den nya tidens problem. Kommer vår krigssjukvård att fungera? Hur erbjuder vi alla människor ABC-skydd? Hur sårbara är våra teleförbindelser? Kommer kommunernas tekniska försörjning med el och värme att fungera i kris och krig? Klarar dataoch elektroniksamhället att överleva en försörjningskris? Hur engagerar vi fler människor i det civila totalförsvaret? Det är kring dessa frågor som tyngdpunkten ligger i detta försvarsbeslut — det är en prioritering av dagens och morgondagens problem.

Herr talman! Jag vill bara kommentera en enda sak i dessa förhandlingar. Det är nästan lättare att föra förhandlingar sedan de har avslutats än det var före. Försvarsministern försökte göra gällande att centerpartiet var fastlåst. Situationen var den — det är helt korrekt — att den nivå som centern diskuterade i försvarskommittén var en mellanposition — observera att jag inte säger en mittenposition. Det bästa sättet för någon att spräcka en fyrpartiuppgörelse eller en bred uppgörelse var då självfallet att röra sig ut åt ena kanten. Det var precis vad som hände — det var bara det att det inte var centerpartiet som rörde sig utan ett annat parti, och därför sprack den breda uppgörelsen.
Herr talman! Vem gör logiska vurpor? Här stiger försvarsministern upp och säger att det militära försvaret inte kan fungera om vi inte har ett fungerande civilt samhälle. Ja, det är precis vad vi har sagt från vpk:s sida i åratal. Vi har pekat på väsentliga punkter och områden i Sverige där vi kan se att det inte kommer att fungera. Vad har ni gjort åt det? Ingenting! Och för att få några slantar att höja de militära anslagen plockar ni nu bort pengar från beredskapen på den civila sidan, pengar som skulle kunna hjälpa till att få det civila samhället att fungera. Det är vad ni kallar för bättre balans inom ett allsidigt och väl sammansatt totalförsvar. Jag kan inte förstå logiken i det resonemanget. Det är väl en dubbelvurpa som försvarsministern gör i det här sammanhanget. Som jag har sagt tidigare här i dag går det inte att hävda att det är nog med den militära organisationen, hur väl utrustad den än skulle vara och, hur väl utbildad personalen än skulle vara och hur lojalt den än skulle handla. Jag är säker på att både värnpliktiga och befäl i olika grader kommer att handla — Prot. 1986/87:133 lojalt och försöka jobba så mycket de kan. Men om de inte får fram 1 juni 1987 underhåll, drivmedel och livsmedel till de militära förbanden, om de sårade och de döda inte kan tas om hand, om sjukvården pajar ihop — hur går det då? Det är ju det som är svagheten i det här resonemanget - att ni inte tar upp den viktiga aspekten. Hur skall det civila samhället fungera om ni plockar bort resurser därifrån och tror att allt kan lösas med militära medel? Sedan konstaterar jag att försvarsministern inte svarade på mina frågor om det militärindustriella samarbetet. Skall vi således om några år, på 90-talet, om vi vill skaffa en ny stridsvagn eller en annan plattform, som det talas om här, inleda samarbetet med Storbritannien, USA, Frankrike, Västtyskland, precis som vi har gjort i fråga om JAS-projektet? Hur går det då med alliansfriheten och förmågan att vara neutral? JAS-projektet är väsentligt för vår beredskap, säger försvarsministern. Det gäller 140 JAS-plan till sekelskiftet. Om vi kommer i krig — hur många finns det kvar efter två veckor? Hur många kan ersättas med nybyggnation i Linköping eller på andra ställen? Om vi skall ha ett svenskt försvar och inte bara något flankskydd åt NATO, så är det sådana frågor vi skall ställa, försvarsministern, och inte några andra.
Herr talman! Jag ställde flera frågor till försvarsministern, och en fråga som jag ställde i slutet av mitt anförande gällde hur långt försvarsministern tror att ett världskrig kan bli. Det var ingen lustifikation från min sida. Detta är faktiskt en av de frågor som riksdagen skall fatta beslut om nu och som vi har delade meningar om. Och försvarsministern behöver alls inget lexikon för att ta reda på den här saken. Det räcker med försvarsutskottets betänkande, försvarskommitténs betänkande och de hemliga bilagor som finns i detta. Där är — om jag får lov att upplysa om det — försvarsministerns uppfattning att ett sådant krig kommer att pågå bara några få månader. Jag har tillåtit mig, tillsammans med andra i denna kammare, att sätta ett mycket stort frågetecken inför realismen i denna bedömning. Jag tycker att den innebär litet av ett illusionsnummer. Och när försvarsministern hänvisar till ett lexikon, grips jag av misstanken att han inte har satt sig in i problemet. Detta med plattformar och enheter är viktigt. Det är inte bara, och inte ens främst, fråga om att skapa balans inom det svenska totalförsvaret — eller över huvud taget inom det svenska militära försvaret. Det är fråga om att vi skall ha någorlunda balans i vår försvarsutveckling i förhållande till den utveckling som sker i omvärlden. Om vi har en situation med ihållande, upprepade, medvetna, systematiska kränkningar av vårt territorialvatten genom undervattensoperationer, och försvarsministern säger att det är ointressant aritmetik om vi har en eller två ubåtsskyddsstyrkor, då är detta, som jag sade inledningsvis, ett svårförklarligt mysterium. Det leder till att omvärlden sätter frågetecken — som i sin tur, som bekant, leder till att kabinettssekreteraren degenererar till att komma med personliga tillmälen mot utländska akademiker som icke delar den svenska regeringens uppfattning. Så några ord om det som varit och varför det blev som det blev. Jag noterar 69 att försvarsministern inte svarade på min fråga varför man, om skillnaderna nu var så små, inte gjorde några allvarliga försök från socialdemokratisk sida att överbrygga dessa. Men jag vill även säga, när vi nu går mot det avgörande beslutet efter denna långa process, att det också har funnits socialdemokrater som jag tycker har gjort ett hederligt arbete, som är förtjänt av att uppmärksammas. Jag har tidigare nämnt Olle Göransson i försvarskommittén. Jag vill passa på tillfället att säga att först Gunnar Nilsson och därefter Per Borg som ordförande i denna försvarskommitté har gjort, såvitt jag kan bedöma, ärliga, hederliga och uppriktiga försök att åstadkomma någonting bra för sitt parti men också för landet. Att det inte lyckades skall inte läggas dem till last. Felet låg högre upp — hos en regering som intet gjorde, som lät vecka efter vecka gå utan att några kontakter togs, så att det till slut blev så bråttom att man bara hade tid att sluta en fait accompli-uppgörelse med det billigaste partiet. För detta har jag ingen anledning att lasta försvarsministern personligen. Hans roll i dramat var oftast statistens. Men som dagens stand-in för huvudaktörerna får nog han också finna sig i något litet kritik.

Herr talman! Oswald Söderqvist talar om underhåll och sjukvård, och sedan säger han: Hur många plan finns det kvar efter den första bataljen? Jag vill hänvisa Oswald Söderqvist till att det i propositionen har föreslagits förstärkningar till krigssjukvård. Det är ju inte obekant att så är fallet. I fråga om underhållet är jag alldeles övertygad om att alla de som deltar i underhållsarbetet är mycket skickliga och framgångsrika och att de kommer att göra ett mycket bra arbete. När det gäller frågan hur många flygplan som kan finnas kvar vet vi ju att det svenska flygvapnets piloter tillhör de allra främsta. Varför finns det anledning för Oswald Söderqvist att tvivla på att de kan fullgöra sina uppgifter? De har utmärkta flygmaskiner, vapensystem och stridsledningssystem till sitt förfogande för att fullgöra sina uppgifter. Jag tror på dem, och det gör också regeringen. Carl Bildt har talat mycket om hur han vill utveckla försvaret på sikt, bortom den aktuella femårsperioden. Vi har hört det förut. Så agerade bl.a. moderaterna när vi socialdemokrater ville hålla igen på försvarskostnaderna i början av 70-talet. När sedan moderaterna fick ansvar för politiken, fullföljdes i stort sett den socialdemokratiska linjen. Detta visar att löften och åtaganden bortom femårsperioden inte har något värde. Det är den nu aktuella femårsperioden vi beslutar om, och det enda vi säkert vet när det gäller perioden bortom den är att folkpartiet och vi har finansierat den ökade försvarsnivån även för perioden 1992-1997. Vad 1992 års försvarsbeslut i övrigt kommer att innebära vet vi först när vi är där. Sedan ytterligare några synpunkter. Jag kan självfallet inte tala om hur långt ett kommande krig blir. Däremot måste vi ha en utgångspunkt för vår planering. Förslaget har presenterats för utskottet. Utskottet har granskat det och funnit sig kunna ställa upp bakom det. Vad är det som säger, Carl Bildt, att en majoritet i utskottet inte präglas av realism i sin bedömning? Vad är det som säger att minoriteten, moderaterna, är mer realistisk i denna fråga? Jag tror att jag lugnt kan låta den frågan avgöras här i riksdagen. Prot. 1986/87:133 Slutligen: Vem som skall tillskrivas den eller den rollen under förhandling = 1 juni 1987 arna och vem som gjorde vad kan naturligtvis historiskt vara ytterst intressant. Jag vill bara, herr talman, inför kammaren säga att en överenskommelse mellan socialdemokrater och folkpartister träffades. Det gick att hitta fram till en sådan. Jag kan förstå om Carl Bildt är grätten över att han icke fick något inflytande över den frågan. Till det hade det behövts ett bättre handlag än Carl Bildts.

Herr talman! Den försvarsuppgörelse som socialdemokraterna och folkpartiet träffat innebär att försvaret under en femårsperiod kommer att få 124,8 miljarder. Som det har sagts tidigare innebär det en höjning med 6,2 miljarder. Men redan nu går det att konstatera att av höjningen på 6,2 miljarder ett antal hundratal miljoner redan är intecknade i olika aktiviteter som försvaret inte hade anledning att räkna med tidigare. Det har visat sig att runt 650 milj.kr. mer än vad löneindex har givit anledning att räkna med kommer att belasta löneanslaget. Försvaret kommer att få betala 150 milj.kr. för arbetsskadefall, som måste tas inom ramen och som tidigare inte var inplanerat. Försvaret måste betala 150 milj.kr. för ett civilt projekt om informationsteknologi. Det kan i och för sig vara ett bra projekt men är inte tidigare inräknat i ramen. Dessutom går omkring en halv miljard bort på grund av tidigare överplanering. Detta innebär alltså att mycket stora belopp av ramhöjningen redan tas bort på grund av de aktiviteter jag nämnt. I realiteten står försvaret inför en situation, som kräver att man inom ramarna skaffar fram åtskilligt över 1 miljard. Det måste göras i ett läge, där såväl arméns som marinens ekonomi är i stor obalans, och där personaloch direkta driftskostnader har ökat mycket kraftigt. För att skaffa fram de erforderliga pengarna tvingas försvaret omdisponera —-i vanlig ordning — de enda rörliga kostnader som finns att tillgå. Det betyder att man för att klara den akuta driften av försvarsmakten måste använda delar av de pengar som avsatts för materielbeställningar och skära ner och avkorta utbildningstiden för förbanden. Huvudorsaken till detta är att utbildningssystemet och förbandsdriften drar en ökande del av resurserna. Inom armén måste ett stort antal materielprojekt nu skjutas på framtiden. Det handlar bl.a. om inköp av vapen, minor, granater och ammunition. Vissa projekt om krigsmateriel i samarbete med andra länder måste läggas ned. Repetitionsutbildningen kommer — jag höll på att säga nästan i vanlig ordning — att minskas ännu mer för vissa förband, och ytterligare bantningar görs i krigsorganisationen. Projekteringen av Stridsfordon 90 skjuts ytterligare på framtiden, likaså inköpen av pansarvärnsgranaten Strix. Helikopterprogrammet kommer också att drabbas, och det är allvarligt från den synpunkt som diskuterats tidigare, nämligen för krigssjukvården. Arméns akuta läge — jag skall i fortsättningen uppehålla mig framför allt 7 vid armén — illustreras väl av att av de 700 milj.kr. som armén fick i försvarsöverenskommelsen speciellt för utbildning under femårsperioden är redan nu mellan 400 och 500 milj.kr. intecknade i olika typer av prishöjningar. Herr talman! Jag tror inte att det är någon överdrift att säga att den svenska armén är inne i en djup kris. Till det yttre tar sig krisen uttryck i budgetunderskott, svåra likviditetsproblem och personalflykt. Dessa problem har man tidigare kortvarigt sökt lösa med de enda till buds stående medlen, och det tvingas man göra nu också, nämligen angrepp på de lösa och rörliga kostnaderna. De lösa har man angripit så att materielprojekt, där bindande kontrakt ännu inte ingåtts, har inhiberats eller skjutits på framtiden. De rörliga har reducerats genom drastiska ingrepp främst i krigsförbandens repetitionsutbildning. Så har man tillgripit s.k. vardagsrationaliseringar och vardagsbesparingar, uttryck som innebär sämre utbildningsbetingelser för de värnpliktiga. Detta är en kortfattad beskrivning av metoderna för omedelbara besparingar. Ser man längre tillbaka i tiden har angreppen satts in mera systematiskt och långsiktigt på omfattande och djupgående strukturrationaliseringar i arméns s.k. fredsorganisation. Strukturrationaliseringarna har inneburit nedläggning av ett stort antal kasernetablissemang och en hårdhänt nedbantning av främst civilanställd personal. Herr talman! Detta har inte hjälpt. De strukturella, organisatoriska, materiella, personella och ekonomiska problemen kvarstår, och armén tycks nu med regeringens och folkpartiets förslag få leva med sina problem in i en oviss framtid. Det är en sak att utvecklingen av arméns krigsorganisation på längre sikt inte kan läggas fast i detta försvarsbeslut. En helt annan sak är att de mest påtagliga bristerna redan nu kan identifieras och åtgärdas. Låt mig börja med utbildningsoch övningsverksamheten. Det är ungefär 45 000 man som varje år grundutbildas. Målsättningen för arméns grundutbildning är att överföra väl samövade bataljonsenheter och i vissa fall kompanienheter direkt till krigsorganisationen. Dessa enheter skall i händelse av mobilisering kunna vara gripbara och kunna användas för direkt stridsverksamhet. Under en följd av år har detta mål på olika håll inom armén inte kunnat nås. Jag tror att man måste tala i klartext om det. Med propositionens förslag kommer detta grundläggande mål inte heller att nås de närmaste åren. Detta är mycket allvarligt. Arméns beredskap kommer att fortsätta att uppvisa brister och detta i ett läge där den tekniska, taktiska och operativa utvecklingen ger en angripare starkt ökade möjligheter att med kort förvarning sätta in förband även långt inne i vårt land. Därtill kommer att den nuvarande situationen innebär en personell och mänsklig tragik för arméns värnpliktiga och befäl. De senaste åren har armén fått möta inryckande värnpliktiga med mycket hög motivation och med stor vilja att göra bra ifrån sig under sin värnpliktstjänstgöring. Men trots denna höga motivation och ett mycket hängivet arbete av det fåtaliga utbildningsbefälet är utbildningsresultatet ännu inte acceptabelt. I det vardagliga utbildningsarbetet på kompanioch plutonsnivå har situationen blivit sådan att endast två tredjedelar eller hälften av den förutsatta befälskadern fått genomföra utbildningen. Radikala nedskärningar vad gäller ammunitionstilldelning, körmil etc. har lett till monotona övningar med dålig stegringstakt. Undersökningar visar också att de värnpliktiga har ryckt ut med sämre motivation och tilltro till försvaret än när de ryckte in. Dessa brister i grundutbildningen fortplantar sig genom hela krigsorganisationen åren därefter. Ideligen inställda eller uppskjutna repetitionsövningar, vilket nästan regelmässigt varit fallet ända sedan VU 60-systemet infördes, medför i själva verket accelererande försvagningar i krigsorganisationen. Värnpliktigt befäl och reservbefäl med dålig rutin, beroende på att de inte fått göra sina övningar i takt och rytm, får ta hand om förband med långvariga glapp i sin övningsrutin. Kunskap och sammanhållning brister. Den uppryckning av arméns utbildningsoch övningsverksamhet som nu krävs kan göras och måste enligt moderata samlingspartiets uppfattning göras nu utan att man avvaktar 1989 års armébeslut. Det är enligt min mening denna kammares yttersta ansvar att möta de värnpliktigas och befälets vilja och positiva anda med ordentliga utbildningssatsningar så att de värnpliktiga känner att de backas upp och att befälet, som gör den vardagliga, tunga men också roliga utbildningsinsatsen, också känner att de har stöd hos oss politiker. Regeringens förslag är otillräckligt. Moderata samlingspartiets extra satsningar är i själva verket ett minimum för att komma ur den utbildningskris som armén nu genomlider. Herr talman! Jag skall också uppehålla mig vid ett materielprojekt som redan har nämnts i debatten. Moderata samlingspartiet har beträffande detta försvarsbeslut som enda parti räknat med avsättning av medel för en ny svensk stridsvagn. Vårt förslag innebär att principbeslut bör fattas om en ny stridsvagn för pansarbrigaderna. Vilken prestanda en sådan vagn skall ha, om vi skall utveckla den själva inom landet, om vi skall direktköpa utifrån eller om det finns mellanformer — licenstillverkning eller annat — måste snabbt klarläggas. Men det viktiga är att vi får ett principbeslut om att en ny stridsvagn måste tillföras. Jag skall säga några ord om hur debatten i denna fråga nu förs utan att för den sakens skull apostrofera något parti eller någon särskild talare. Det har varit en långvarig debatt, och den fortsätter säkert. Man kan säga att det finns två huvudlinjer i denna diskussion. En huvudlinje går ut på att det i själva verket inte alls behövs några nya stridsvagnar. Då är argumenteringen denna. Från strategisk-operativ synpunkt har stridsvagnar sin betydelse i en avvärjningsoperation i den södra delen av Sverige. Om man analyserar stormakternas tänkbara intressen i detta område, kan man naturligtvis finna att NATO har ett intresse av att stänga igen Östersjöutloppen. På motsvarande sätt finns det ett Warszawapaktsintresse av att kunna bryta sig ut genom Östersjöutloppen. Det är i en sådan situation som svenskt landområde främst kan komma att beröras. Enligt dem som inte vill att vi skall ha stridsvagnar har Sovjetunionen redan gett upp tanken på att bryta sig igenom en NATO-blockad av Östersjöutloppen. Man hävdar att de hamnar och de underhållsfaciliteter som finns för den sovjetiska marinen i Östersjön i själva verket har reducerats under de senaste åren och inte är så betydelsefulla längre. Den största tillväxten sker på Kolahalvön. Om denna utgångspunkt är riktig skulle följden bli att försvaret av Sydsverige kan inriktas på mindre aggressionsförlopp i stället för på en fullskalig invasion. Därför är moderna stridsvagnsbrigader inte nödvändiga, och faran för södra Sverige kan mötas med förband med lägre prestanda, anses det. Vidare hävdar man att den tekniska och taktiska utvecklingen visar att det också finns möjligheter att förstöra stridsvagnar med helikoptrar, med olika typer av robotar och också med en modern typ av ammunition, liksom med minor. Även detta skulle motivera att man inte skaffar stridsvagnar. Enligt den andra huvudlinjen i diskussionen — och det är den som jag tror är den riktiga — krävs det nya stridsvagnar. Här avvisas tanken på att Warszawapakten har givit upp tanken på att bryta sig genom Östersjöutloppen vid en NATO-blockad. Enligt denna inställning är det i många strategiska situationer nödvändigt för Sovjetunionen att komma genom Östersjöutloppen. Detta understöds också av det faktum att utvecklingen av de sovjetiska stridskrafterna i Östersjön och däromkring har utvecklats inte i riktning mot småskaliga operationer utan i riktning mot fullskaliga invasioner. Om den svenska försvarsmakten skall kunna klara av huvuduppgiften att avvärja, inte fördröja, en invasion i den södra delen av landet krävs det för denna uppgift moderna stridsvagnsstyrkor. Annars kommer inte uppgiften att avvärja att kunna klaras, utan då får man sannolikt övergå till fördröjande strid, vilket i själva verket innebär en stor fara för trovärdigheten i den svenska säkerhetspolitiken. Vidare behövs effektiva stridsvagnsstyrkor för strid i öppen terräng inte bara i södra Sverige utan också i olika delar av Mellansverige, särskilt för försvaret av Stockholm som huvudstad, men också i olika delar av norra Sverige och på Gotland. Vidare kan inte moderna stridsvagnar helt förstöras med hjälp av helikoptrar, robotar, artilleri eller minor. På grund av tidsförhållanden och den topografi som vi har i södra Sverige måste stridsvagnarna mötas med motsvarande styrkor, dvs. hårtslående stridsvagnsstyrkor. Efter den uppgörelse som nu har träffats mellan socialdemokraterna och folkpartiet ges emellertid när det gäller denna fråga endast en mycket liten summa för att man skall kunna följa den tekniska utvecklingen i omvärlden. Herr talman! Den stridsvagnspark som vi har i dag i Sverige består av äldre Centurion-vagnar. Dessa inköptes i slutet av 1950-talet från Storbritannien. Vidare har vi den svenska stridsvagnen S, som tillverkades och kom i bruk på 1960-talet. Åtminstone när det gäller den äldre delen av parken är det här fråga om en teknik som är ungefär 30 år gammal. Moderna stridsvagnar inom de båda stormaktsblocken har en helt annan styrka, ett helt annat tekniskt utförande och en helt annan rörlighet, vilket gör att svenska stridsvagnar med stor sannolikhet skulle komma till korta i en öppen strid med motsvarande utländska fordon i öppen terräng. Detta gör att det finns ett starkt behov av att få nya stridsvagnar och att beslut härom bör fattas redan nu. Det är min och moderata samlingspartiets uppfattning att det inte räcker med den stridsvagnspark som vi har i dag och som nu undergår renovering och modifiering i syfte att vara stridskapabel ända fram till år 2000. Då blir frågan: Kommer stridsfordon 90-programmet att kunna fylla arméns behov ända fram till år 2000 utan stridsvagnar, eller finns det ett behov av att fatta — Prot. 1986/87:133 ett beslut i denna fråga redan i dag? Det är moderata samlingspartiets 1 juni 1987 uppfattning att ett sådant beslut krävs redan nu. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till moderata samlingspartiets reservationer i försvarsutskottets betänkande.